Fru talman! Nej, bevare mig väl, om vi börjar med det sista. En obligatorisk avgift är ju lätt att man inte uppfattar som skatt. Frågan är vad det är för skillnad mellan en obligatorisk avgift och en skatt. Medierna utvecklas, och i dag betalar du för innehav av en TV apparat, en TV-apparat som du kan använda för dataändamål och TV-spel och som du i framtiden kommer att än mer kunna använda för interaktiva tjänster. Det blir svårt att logiskt förklara varför du ska betala för innehavet. Man måste tänka på att systemet kom till när det inte fanns det utbud som finns i dag och som alltfler använder sig av. Jag tycker att vi bör kunna diskutera att finansiera public service på andra sätt, t.ex. direkt via skattsedeln och även på andra sätt. När det gäller bokmomsen välkomnar Miljöpartiet att Folkpartiet nu är med på banan när det gäller att sänka bokmomsen. Vi har haft det i vårt partiprogram så länge vi har haft ett partiprogram. Det är i 20 år. Vi tycker att det är rimligt att i det partiprogrammet inte ha någon moms på böcker alls. Men eftersom utvecklingen har gått framåt eller bakåt eller hur jag ska tolka EU-inträdet och vi i dag har skyldighet att ha en generell kulturmoms kan vi tycka att det är rimligt, precis som Kulturutredningen där alla partier var överens, att även boken inkluderas av den lägsta kulturmomsen, 6 %.

Fru talman! Det var utmärkt med Åke Gustavssons ställningstagande kring sponsring. Det besparade mig en fråga med anledning av kulturministerns uttalande för någon vecka sedan. Hon sade då att det med sponsring blir någon sorts hemkänsla, en äganderätt, som innebär att sponsorerna styr verksamheten. Det känns som om man träder in i någon annans vardagsrum i stället för i en allmänfinansierad kulturverksamhet. Det speglar en helt annan inställning till sponsring. Jag vill påpeka för Åke Gustavsson att jag sade i mitt inlägg att målen omarbetades 1996. Jag vet inte om det var då Åke Gustavsson diskuterade motorväg mellan Borås och Jönköping med en kollega från Borås. Dessutom poängterade jag att det finns en viktig skillnad. Det ena var statliga kulturmål. Det andra var nationella mål. Det är för mig en viktig skillnad, och det sade jag i mitt anförande. Skillnaden nu är att vi i Folkpartiet vill utveckla målen ytterligare. Slutligen vill jag säga följande som svar på ytterligare en fråga. Det gläder mig att jag får till stånd en debatt i kulturfrågor med mina inlägg. Åke Gustavsson sade att rundradiokontot redan i år får röda siffror. Jag lovar att det inte kan bero på vårt förslag att bibehålla avgiften för nästa år.
Fru talman! Dessvärre kan det nog komma att bli så. Om Radiotjänst är duktigare på att få in TV avgifterna - och det tror jag att Radiotjänst kan vara - behöver den situationen inte uppstå. Det är snarast så att det är trångt redan med en höjning med 24 kr. Lennart Kollmats tar upp de kulturpolitiska målen. Uppriktigt sagt kan jag inte se på vilket sätt målen utvecklas genom det förslag som Folkpartiet har lagt fram, i förhållande till de nu gällande målen. Om en princip är vi nog hyggligt överens, nämligen att det är värdefullt om målen kan vara utvärderingsbara. Det är möjligt att man, utifrån nu gällande mål, kan diskutera det vidare. Fru talman! Eftersom jag höll mitt anförande förra gången svarade jag inte på den fråga som Lennart Kollmats ställde i sitt anförande, om jag har förtroende för att mina partikamrater i Jönköpings län klarar fördelningen av kulturanslagen. Svaret på den frågan är enkelt: Självklart har jag det. Här handlar det om vilket ansvar man ska ha på nationell, regional respektive lokal nivå. Den s.k. PARK-kommitten har nu lagt fram sitt betänkande. Där diskuteras de relationerna, inte minst på kulturområdet. Den utredningen är nu föremål för remissbehandling. Jag vill för min del avvakta de synpunkter som kommer in från olika håll, inte minst från olika regionala organ i detta sammanhang. Svaret på Lennart Kollmats fråga är att jag har fullt förtroende för de socialdemokrater som sitter i de regionala organen i Jönköpings län.
Fru talman! Jag hade hoppats att Åke Gustavsson också hade förtroende för de folkpartistiska ledamöterna på den regionala nivån. Jag är positiv till min läggning och noterar med tillfredsställelse Åke Gustavssons svar och försöker förstå att det finns en antydan till en positiv inställning till att kunna lägga ut en kulturpåse. Det är viktigt att den ska användas till kultur. Sedan har regionen själv att göra en fördelning mellan olika kulturella verksamheter.
Fru talman! Eftersom Folkpartiet och Socialdemokraterna samregerar i landstinget i Jönköpings län kan jag inkludera Folkpartiet. Fru talman! En sak till. Det gäller Riksteatern och Riksutställningar, som Lennart Kollmats ville skära ned på. Lennart Kollmats har nu inte tillfälle till ytterligare repliker. Den verksamhet som Riksteatern och Riksutställningar har möjliggör en del stora produktioner som annars inte hade kunnat komma till stånd. Jag ska ta två exempel. I somras kunde åtskilliga, inte minst unga människor, njuta av uppsättningen av musikalen Hair. Parken Zoo i Eskilstuna hade inte haft en chans att visa den, om man inte kunnat göra en turnésatsning, bl.a. tillsammans med Parkteatern i Stockholm. För något år sedan gjorde Riksutställningar en turné som hette Spåra staden, som bl.a. SJ var med och sponsrade. Man kunde runtom i landet visa på arkitektur, hur staden växer fram, ljuset i staden osv. I anslutning till det arrangerades ett antal seminarier. Om Riksutställningar inte hade funnits, hade man inte haft den chansen. Man ska vara försiktig när man går på den här typen av viktiga nationella institutioner. Jag försökte att inte vara alltför polemisk, eftersom jag vet att Lennart Kollmats nu inte har möjlighet till replik.

Fru talman! Jag refererade i det här fallet inte till Moderaternas motion utan till Moderaternas reservation nr 2 som är fogad till utskottets betänkande. Den handlar om utgångspunkterna för kulturpolitiken. Det var i det sammanhanget som jag tog upp frågan. Sedan beklagar jag att Elisabeth Fleetwood betraktar det som ett påhopp. När det gäller sponsring säger Elisabeth Fleetwood: Det vore bra om jag kunde tro på vad Åke Gustavsson säger. Jag hoppas att vi alla är ute i ärliga avsikter och säger vad vi tycker och hur vi uppfattar situationen. Jag tycker faktiskt att Elisabeth Fleetwood ska tro på vad jag säger i det här sammanhanget. Både Elisabeth Fleetwood och jag inser ju att sponsring också kan innebära ett problem, nämligen om det påverkar verksamhetens mål och inriktning. Det finns också där gränser som man bör sätta i dessa sammanhang. Det är inte bara svart eller vitt. Vi måste ändå försöka att problematisera frågeställningen något. Det tror jag att vi alla tjänar på, inklusive sponsorerna, och framför allt institutionernas trovärdighet.

Fru talman! Det här kan kanske bli mycket skrik för lite ull. Jag ska bara nöja mig med att nu konstatera att utgångspunkten för företagen är att det är en tillgång för dem att sponsra. Inget företag tar på sig en utgift om det inte ser det som en satsning i något sammanhang. Det kan vara en satsning på marknadsföring eller någonting annat. Det är det yttersta syftet för verksamheten. Jag vill lägga till en sak som jag inte tror är oviktig. Det är viktigt att företag känner sig som en del av det lokalsamhälle som de verkar i. Det tycker jag mig också märka i större utsträckning. Om ett utrikes uttryck tillåts finns det ett amerikanskt uttryck som säger att man ska vara a good citizen, dvs. en god samhällsmedborgare. Jag tycker att Svenska Spel i Visby i det sammanhanget illustrerar det på ett väldigt bra sätt. Där är man varje år vecka 32 med och sponsrar Medeltidsveckan i Visby. Den hade inte alls fått den omfattningen den har om inte Svenska Spel varit med.

Fru talman! Jag vill först bara kommentera det som Åke Gustavsson sade sist. Det är dessutom förbjudet med Coca-Colaburkar på Medeltidsveckan. Det innebär att man inte sponsrar hur som helst utan har en medveten kultursponsring. Det tycker jag är det allra bästa. Jag vill ställa en fråga om public service-bolagens frihet, som Åke Gustavsson tog upp. En obligatorisk avgift garanterar frihet, sade Åke Gustavsson. Men det är ju riksdagen som avgör storleken på avgiften. Så var det med den friheten! Det är också riksdagen som fastställer public service-avtalet, det är riksdagen som fastställer sändningstillståndet, och det är regeringen som fastställer anslagsvillkoren. Vad skulle skillnaden bli om man i stället direktfinansierade? Allt detta skulle fortsätta att gälla precis som i dag. Det är mycket pengar det handlar om. Det är en stor fråga, och jag tycker att det är viktigt att man debatterar den. När betalningsviljan har sviktat i andra EU-länder har t.ex. public service-kanaler sålts ut. Det finns partier här i riksdagen som föreslår det. Eller så har man infört reklam i public service-kanaler. Det finns också partier här i riksdagen som tycker att man ska göra det. Det vill inte Miljöpartiet. Om nu utvecklingen blir att allt färre vill betala för innehav av TV - eller medieburk, som det blir framöver - hur vill då Åke Gustavsson garantera en stark, bred och högkvalitativ public service?
Fru talman! När det först gäller historieskrivningen är det inte korrekt att allt färre betalar avgiften. Radiotjänst har sedan någon månad tillbaka noterat en stigande trend. Det har inte varit all time high, men år 2000 har varit ett av de bättre åren ur den synpunkten. Den andra frågan gäller friheten och oberoendet från politiken. Om bolagen finansieras via statsbudgeten finns risken att de återkommande hamnar i en politisk diskussion med de politiska partierna, regeringen osv. Man skulle kunna säga: Nu är budgetläget ansträngt, och det är angeläget att vi satsar på andra områden. Därför får vi hålla tillbaka på radio och TV, och därför håller vi tillbaka anslagen. I stället har programbolagen själva genom sitt dotterbolag ansvaret för att plocka in pengarna, som staten inte har med att göra i den delen. Sedan är det slutligen korrekt att riksdagen fattar två beslut om anslaget till public service-företagen. Det ena gäller avgiftens storlek. Det andra gäller hur mycket anslag vardera av programbolagen ska få efter den fördelningsprincip man har. Självklart ska man i beredningen diskutera allt detta förutsättningslöst. Men jag vill varna för att man kan hamna ur askan i elden genom att säga: Nu tar vi det skattevägen, och då blir det inga problem. Jag tror faktiskt inte att det är riktigt så enkelt. Det gör jag framför allt av det skälet att bolagen riskerar att hamna i ett större beroende av statsmakterna. Sedan får man i beredningen också diskutera hur man ska ha det med anslagsvillkor, sändningstillståndet och kanske med bolagsordningen. Kanske ska man också fundera lite grann på radio och TV-lagen. Men det är inte någon fråga som vi nu har att ta ställning till. Nu gäller den konkreta frågan TV-avgiften.
Fru talman! Vi har en väldigt stark betalningsvillighet i Sverige för TV-avgifter jämfört med i våra europeiska grannländer. Men frågan är hur länge vi kan hålla kvaliteten på public service-TV så att de som betalar vill fortsätta att betala. Hur kan vi i framtiden motivera att man betalar för en medieburk med vilken man gör så mycket annat än ser på public service-TV? Det är en viktig fråga. Man måste se på den ur flera olika aspekter. Det behövs mycket pengar för att hålla kvaliteten. Det gäller bl.a. den kvalitet som vi i Public service-beredningen vill att bolaget ska ha. Vi ställer en mängd olika höga krav på utbudets utformning, och riksdagen fastställer det. Riksdagen fastställer också avgiftens storlek. Jag menar att vi i dag har ett stort inflytande på att kunna bevara en bra public service. Om man betalar direkt över skattsedeln blir ansvaret tydligare än vad det är i dag. Men jag medger att det kan finnas en del som kan få den missuppfattning som Åke Gustavsson är rädd för. Om det är en stigande trend att fler betalar eller inte i Sverige vill jag inte diskutera. Jag har inte granskat siffrorna exakt. Men jag vet att det är en allmän attityd i samhället att man struntar i att betala. Det är ungdomar som inte ser något skäl att betala avgiften. Det finns också de som av ekonomiska skäl lägger räkningen till Radiotjänst längst ned i bunten, och de kommer aldrig ned till just den räkningen. Det vore synd om de i framtiden inte hade möjlighet att kunna se public service-TV.
Fru talman! Vi behöver inte fortsätta den här diskussionen så mycket längre. Jag ska bara göra några konstateranden. Det ena är att vi i det ordentliga land som Sverige är inte vet exakt i dag hur många hushåll vi har eftersom vi inte har haft någon folk och bostadsräkning sedan 1990, tror jag att det var. Det är ju den man relaterar till när man säger att si och så många procent av hushållen skolkar osv. Det är den ena osäkerhetssiffran. Det andra är att alla hushåll faktiskt inte har någon TV, och då ska de heller inte betala någon TV-avgift. Därför kan man inte heller av det skälet säga att 100 % ska betala. Det tredje är att det kan finnas lagliga skäl att inte betala. Det gäller visst äldreboende, en del studentboende, klienter, sjömän, diplomater osv. som är undantagna i sammanhanget. Det går alltså inte att säga: Exakt så här ser det ut. Men man ska ju komma så nära man kan i de här sammanhangen. Om man har en TV-apparat och av lagliga skäl är skyldig att betala en TV-avgift ska man självfallet göra det. Jag ser ingen bestämd tendens att det skulle vara så att skolket i Sverige ökar, vilket är den bild som medialt målades upp för någon dag sedan. Jag betvivlar det i hög grad, med den insikt som jag har i verksamheten. Däremot håller jag med om att det kan bli problem framöver med ny teknik. Lagen knyter an till innehavet av en TV-apparat, och har man andra tekniska lösningar och distributionsformer i sammanhanget är vi i en ny situation. Denna situation försöker man möta genom att titta över det hela.
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 3 och 20. Jag har tydligen sagt någonting annat, har jag fått reda på i efterhand. Jag noterar sedan att Åke Gustavsson och kulturministern tycks se helt olika på frågan om sponsring. Åke Gustavsson och jag står betydligt närmare varandra än kulturministern och jag gör. Jag tror att Åke Gustavsson är inne på att man skulle behöva uppmuntra sponsring på olika sätt. Om det ska ske så vet alla att möjligheten till avdragsrätt behöver förtydligas. Därför är min fråga till Åke Gustavsson: Är han beredd att verka för att reglerna förtydligas? Då undviker man att olika skattemyndigheter gör olika bedömningar och att det blir en osäkerhet som gör att det är svårt att få långsiktighet. Långsiktigheten är ju också en viktig del i sponsorverksamhet - det måste bli långsiktigt och under flera år så att kulturverksamheten vet vad den har att räkna med. Det är intressant att det dras i gång en debatt angående public service och många av de frågor som Översynskommittén sitter och jobbar med. Det är svårt att i ett replikskifte tala om precis hur vi står. Jag tycker kanske inte heller att detta är rätt plats och tid att göra det på. Det ska nämligen varje parti föra fram, och åsikterna ska blötas och stötas mot varandra i den beredningsgrupp som sitter. Det handlar t.ex. om hur vi på bästa sätt ska garantera att Sveriges Television och Sveriges Radio verkligen blir en public service-verksamhet för hela landet. Hur gör man det på bästa sätt? Är det genom att ta en procentsiffra när det handlar om produktion på olika ställen i landet, eller kan man göra det på något annat sätt? Det ska vi fortsätta att diskutera. Men en fråga som vi ska diskutera här är kvalitetspengarna till de olika bolagen. För nästa år får Sveriges Radio bara fem miljoner. Vi har föreslagit ytterligare fem. Även det är väldigt lite i förhållande till vad Sveriges Television får. Jag vill höra hur Åke Gustavsson ser på skillnaden. Även Sveriges Radio har ju stora utgifter för övergången till digital teknik.
Fru talman! Jag tar det sista först. Jag har för mig att kostnaden för Sveriges Radio för övergången till digital teknik har legat på 160 miljoner, vilket man också har fått särskilda pengar för. Vad vi tycker i det här sammanhanget framgår av betänkandet. På den här punkten har Inger Davidson reserverat sig. Jag vill nu bara göra en mer principiell markering, nämligen den att jag tror att det vore bättre, just med tanke på oberoende och frihet som vi har talat om tidigare, att man undviker att öronmärka pengar. Det kan uppstå speciella situationer, t.ex. som i samband med kvalitetspengarna och nu i övergången till en digital teknik, då man av sådana skäl tvingas att göra så här. Men i övrigt tycker jag att man ska försöka hålla rent. Pengarna ska vara generella. Den digitala tekniken är Inger Davidson och jag helt överens om såvitt jag förstår. Dessutom tror jag att det är viktigt att public service-företagen går före och ligger i framkant i de här sammanhangen. I motsats till en del propagandister tycker jag att det rullar på ganska hyggligt för TV. Man är uppe i närmare 40 000 set up-boxar nu, om jag inte kommer ihåg helt fel. Däremot är det trögt på DAB-sidan därför att man inte har någon draghjälp på marknaden. Om vi menar allvar med att Sveriges Radio ska få en chans att komma in i den digitala tekniken tror jag att det är viktigt att vi genom lagstiftning och på annat sätt ser över hur vi aktivt ska stödja en utveckling av DAB tekniken i Sverige. Det är nämligen inte till glädje bara för public service, utan det är självfallet till glädje för mediemarknaden över huvud taget.
Fru talman! Vi kan väl ta en vända till då om avgiftsfinansieringen i framtiden. Vi är ju överens om den lilla höjning som nu föreslås inför nästa år. Hur hela systemet ska se ut ska däremot diskuteras i beredningsgruppen. Man kan säga att oberoendet från den politiska sfären inte har varit så enormt stort. Det har jag som företrädare för Kristdemokraterna i många sammanhang fått uppleva innan vi hamnade i positionen att vi kom in i riksdagen. Den politiska styrningen kan alltså ske på många olika sätt. Jag ser inte heller någon bättre finansieringsmöjlighet i dag än avgiftsfinansieringen. Det är möjligt att skattefinansieringen skulle öka beroendet ännu mer. Därför ska vi diskutera det i de forum där det ska diskuteras. Jag återkommer till frågan om kvalitetspengarna. Sveriges Radio har en oerhört viktig uppgift i att hålla hög kvalitet - och gör det också när det gäller innehållet i många av sina program. Men det finns bekymmer i dag på Sveriges Radio. Man är orolig för framtiden, och man är framför allt orolig för om man ska kunna uppehålla den höga kvalitet som man har haft inom kulturbevakning, samhällsdebatt osv. Det är kvalitetspengar som det handlar om här. Jag frågar igen varför man gör så olika bedömning av Sveriges
Fru talman! Först ska jag svara på frågan om sponsring, som jag glömde i det förra replikskiftet. Jag tycker att lagstiftningen ska vara tydlig och klar. Finns det otydligheter så att man hamnar på olika slutsatser i olika delar av landet eller vad det nu kan vara så bör lagstiftningen vara klarare och träffa mer exakt. När det gäller Sveriges Radios ekonomi och kvalitetspengarna så tror jag att vi alla är medvetna om att läget är kärvt. Ska jag vara riktigt uppriktig så hade jag önskat mig att vi hade kunnat nå en högre höjning av TV-avgiften. Då hade man lättare fått in mer pengar på rundradiokontot, och därmed också kunnat öka anslaget. Nu har vi inte det förhållandet, och därför återstår för oss nu att vi i den beredning i vilken samtliga partier från riksdagen är närvarande får titta också på den här frågan. Det står beredningen fritt att ta upp alla frågor om villkoren inför en kommande tillståndsperiod. Jag är ganska övertygad om att också kvalitetsfrågorna för Sveriges Radio kommer att tas upp i den diskussionen. Jag hoppas också att frågor av typ Sisuradio kan komma upp. Jag har nämligen fått information om att man där inte har fått den utdelning man borde ha fått i förhållande till de anslagsvillkor och sändningstillstånd som gäller.
Fru talman! Det var trevligt att Åke Gustavsson gillade vårt begrepp "kulturell allemansrätt". Jag hoppas att det kan bli ett ord på allas läppar. Jag ställde en fråga till Åke Gustavsson om budgeten och anslaget från Svenska Spel till idrotten. I prognoser har det sagts att det skulle uppgå till 120 miljoner. I idrottspropositionen pratades t.o.m. om upp till 200 miljoner. Men år 2000 fick de 93 miljoner, och man föreslår att Svenska Spel ska ge ett bidrag på 60 miljoner för år 2001. Det finns väldigt fina och övergripande syften för statsbidragen. De ska bidra till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion, göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion och bidra till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främja en god hälsa hos alla människor. Vi kan bara konstatera att vi inte har nått upp till detta, i alla fall inte det sista. De pengar som finns i budgeten i dag har inte ökat någonting, och de är redan utportionerade. Det finns liksom ingenting mer att ge. Hur ska man komma till rätta med detta så att idrottsrörelsen kan planera och möjligen få mer pengar? Hur ska man kunna leva upp till den här prognosen? Det skulle betyda oerhört mycket om de kunde få 120 miljoner i stället för, som nu för år 2001, 60
Fru talman! Först vill jag säga att jag har koncentrerat mig på de mer övergripande frågorna och på public service. Den som har hand om förståndet i utskottsgruppen i den här frågan är Annika Nilsson. Jag utgår ifrån att hon kommer att kommentera den här frågan senare. Den andra frågan gällde kulturell allemansrätt. Vi kan gärna diskutera olika begrepp osv. Jag använde mig av det begreppet. Jag tycker att det är ett bra begrepp. Sedan tillför det också att samhället tar ansvar för en kulturell infrastruktur. Det tycker jag också är mer handfast. Men allemansrätt är ju någonting som är positivt. Man menar att detta är öppet för alla. Det ska vara en tillgång, en option och en möjlighet för alla. Jag tror inte att vi har några större meningsskiljaktigheter på den punkten, utan vi är nog tämligen överens.
Fru talman! Jag ser fram emot Annika Nilssons inlägg här. Där ser man vådan av att vara ett stort parti. I vårt parti får vi ta ansvar för hela biten. Då hade jag kanske kunnat svara om jag hade varit i Åke Gustavssons ställe. Nu får jag alltså ge mig till tåls. Jag hoppas att Annika Nilsson även tar upp detta hur vi ska kunna få ordning på hälsan för människorna. Vi ser ju att folkhälsan vacklar.

Fru talman! Under 90-talets krisår tvingades staten spara på en rad viktiga områden. Det gällde dock inte kulturen. Här har statens satsningar stadigt ökat varje år, även när det såg som mörkast ut. Sammantaget handlar det om en permanent ökning på en bra bit över en halv miljard kronor per år enbart när det gäller tillgångarna inom kulturbudgeten. Till detta kommer kultursatsningar som ligger inom andra utgiftsområden. För regeringen och för oss socialdemokrater har det varit självklart. Kultur är för oss inget man beviljar sig enbart i goda tider utan något som är intimt förknippat med innehållet i demokratin och med vår syn på människors lika värde och möjligheter. Jag kan gärna ansluta mig till Birgitta Selléns tankar kring en kulturell allemansrätt. Detta betyder nu inte att all kulturverksamhet har gått opåverkad ur de här svåra saneringsåren. Så är det verkligen inte. Vi beskriver det ganska ingående i årets budgetproposition.

Detta har betytt att en betydande del av de statliga tillskotten har fått användas till att fylla svarta hål som har uppstått när kommuner och landsting har haft svårt att hålla fast vid sina ambitioner när det gäller kulturen. Det har i sin tur inneburit att vissa statliga kulturinstitutioner inte har fått tillräckliga resurser. Med året budgetproposition kan vi konstatera att aktion rädda infrastrukturen i stor sett har lyckats. Biblioteken finns där, och de är öppna och avgiftsfria för alla. Det finns dessutom en hel del nya bibliotek, även om vi beklagar att en del filialer har råkat illa ut. Teatrarna har inte bommat igen. Museerna lever osv. Därmed kan vi också gå vidare med att bättre ta hand om den kulturella infrastruktur som vi har lyckats bevara. I år gör vi det bl.a. genom den stora satsningen på museerna, både de nationella museerna och länsmuseerna. Vi kan också ägna än mer kraft åt det nya som faktiskt har etablerats redan under krisåren men som kanske hade kunnat få en bättre start om det hade kommit i gång i dag. Det gäller Moderna museet som är en av de absolut största satsningar som har gjorts med allmänna medel i något europeiskt land på ett samtida konstmuseum. Det gäller också Arkitekturmuseet, tillskapandet av ett världskulturmuseum i Göteborg och satsningen på Stallet som är en folkmusikscen där också världsmusiken får en egen plats på nationell nivå. Vi har vågat börja tala om form och designfrågorna och om att försöka skaffa ett hem för dessa frågor. Det handlar inte bara om att Svensk Form har lyckats skaffa sig ett mycket tydligt skyltfönster på Skeppsholmen utan också om hur vi går vidare med detta. Förhoppningsvis ska vi också kunna göra mer när det gäller dansen och många andra av de områden som ni har berört i utskottsbetänkandet. Två områden har varit särskilt högt prioriterade i regeringens kulturpolitik under de senaste åren. Det första har varit litteraturen och läsandet. Det andra har varit konstnärernas villkor. Det första är ganska självklart. Utan språk har man svårt att nå andra kulturella upplevelser. Man blir svagare som individ, och man blir också svagare som medborgare. Det andra är lika självklart. Utan konstnärer blir det faktiskt inte heller mycket till kultur. Dessa högprioriterade mål avspeglar sig också i årets budgetproposition. Bibliotekslagen ses över. Regeringen gör nya satsningar på skolan. De är inriktade på just litteraturen och läsandet i betydande grad. Vi utökar satsningen på En bok för alla. Vi stöttar Barents litteraturcentrum. Med dessa ytterligare satsningar uppgår litteratur-, läsnings och biblioteksdelen i kulturbudgeten till närmare 350 miljoner kronor per år. Det är ett kraftigt påslag som vi har gjort under några år. I och med förslagen i årets budgetproposition har vi gjort kraftiga påslag när det gäller konstnärernas ekonomiska villkor. Ökningen utgör drygt 230 miljoner kronor per år sedan mitten av 90-talet. Dessutom har vi genom att stärka de upphovsrättsliga ersättningarna etablerat en helt ny kassettersättning. Efter tio års strid lyckades vi genomdriva denna viktiga kassettersättning. Dessutom har vi vidareförsäljningsersättningen, droit de suite, som ni alla känner till. Detta innebär att konstnärsgrupperna dessutom tillförs ytterligare ca 50 miljoner kronor per år varje år. Det kan naturligtvis bli mycket mer. Med detta fortsätter vi att sträva mot målet att även konstnärer faktiskt ska kunna leva på sitt arbete. Vi vill se till att det blir lättare för konstnärer att visa vad de gör, vad de kan, för att den vägen bli intressantare. Fler ska faktiskt vilja betala för det de presterar. Men det handlar också om att man inte bara ska kunna få betalt en gång. Där kommer upphovsrätten in. Den är väldigt viktig. Vi vill också öka konstnärernas trygghet. Teateralliansen, som vi föreslår ska permanentas efter två lyckosamma år i försöksverksamhet, ger drygt hundratalet professionella teaterarbetare från hela landet en grundtrygghet. Vi vill arbeta vidare med den typen av insatser. De arbetsmarknadsmedel som nu föreslås ska föras över till kulturbudgeten har till syfte att stimulera just den konstnärliga arbetsmarknaden. De konstnärliga centrumbildningarna arbetar med detta. Enligt AMS utvärdering har insatserna och försöken varit mycket framgångsrika. Det här är systembrytande. Det har varit väldigt viktigt. Jag tror att det kommer att betyda mycket för konstnärernas villkor framöver. Herr talman! I reservationerna till kulturutskottets betänkande kan jag dock som vanligt notera att mycket av det som har byggts upp vill Moderata samlingspartiet i denna riksdag rasera. De vill mer än halvera Kulturrådets förvaltningsanslag, som går direkt till mycket av allmän kulturverksamhet i hela landet. De vill minska det statliga bidraget till allmän kulturverksamhet med 100 miljoner kronor. De vill som vanligt ompröva Riksteaterns, Riksutställningars och Rikskonserters verksamhet. De vill minska stödet till den regionala biblioteksverksamheten, upphäva bibliotekslagen, minska litteraturstödet med 30 miljoner kronor, ta bort stödet till En bok för alla, avveckla stödet till bokhandeln, minska stödet till konstnärlig utsmyckning, inte öka satsningen på konstnärers villkor med 40 miljoner kronor, helt ta bort stödet till icke statliga kulturlokaler. Kort sagt, ta bort allt statligt stöd som skapar förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet. Nu är ju moderaterna väldigt ensamma om dessa förslag i denna riksdag. Här har de inte makt att praktisera denna politik. Det allvarliga är att den i dag praktiseras av en moderat majoritet i Stockholm, där, tyvärr Lennart Kollmats, ett folkpartistiskt kulturborgarråd genomför denna politik. Detta är djupt oroväckande. Trots den glädje jag kan känna i dag över den samsyn som finns mellan alla övriga partier utom Moderata samlingspartiet i de grundläggande kulturpolitiska frågorna finns det orostecken inför framtiden. Jag är naturligtvis beredd att svara på de flesta av de frågor som ni har ställt här. Jag hoppas att jag får en möjlighet att göra det i replikskiftena.

Herr talman! Jag hade väntat mig ett något längre anförande, så jag blev nästan tagen på sängen. Men så behöver det inte alls vara. De fria grupperna och de regionala verksamheterna där man ägnar sig åt musik, teater och dans känner sig inte så till freds med situationen som den bild av läget kulturministern målade upp ger sken av. Det är sant att kulturanslagen inte har minskat. Det gällde även de första åren på 90-talet, när vi hade en folkpartistisk kulturminister. Den uppgången har också fortsatt. Det tycker jag är glädjande. Men alla får inte del av det. Vi kommer att ta upp detta lite senare också, men jag kan gärna nämna det redan nu att just de fria gruppernas situation och den regionala musik-, teateroch dansverksamheten behöver mer medel för att överleva, skulle jag nästan vilja säga. Men jag vill gärna också växla några ord med kulturministern om sponsringen. Jag vill höra om kulturministern ställer upp på den syn som Åke Gustavsson har redovisat tidigare och i så fall också är beredd att se över reglerna, så att vi får entydiga regler när det gäller hur företagen ska kunna presentera vilket mervärde de får av sponsringen. Det bör framgå att det här inte har med något som liknar idrottssponsring att göra, så att orkestrarna ska behöva sitta och spela med emblem på fracken eller vad det kan vara, utan att det är helt andra mervärden som företagen måste förvänta sig att få och som de också i dag förväntar sig att få om de bidrar med sponsorsmedel. Är kulturministern beredd att se över de här reglerna? Dessutom vill jag gärna återkomma till bokmomsfrågan för att få en kommentar om det aktuella läget efter den senaste enmansutredningen, som kulturministern själv tillsatte och som har lämnat sitt förslag.
Herr talman! De fria grupperna fick under nästan tio års tid icke några ökningar. Tyvärr valde den borgerliga regering som satt i början av 90-talet också att ta bort den automatiska uppräkningen av deras löner, den s.k. PLO-delen. Vi har försökt att kompensera detta. Vi har räknat upp frigruppsstödet i nivå vid två tillfällen med sammanlagt 15 miljoner kronor. Vi har dessutom räknat upp arrangörsstödet med ca 10 miljoner kronor. Tittar man bara på siffrorna kan man för teater-, dans och musikgrupperna säga att arrangörsstödet 1996 låg på 8 1⁄2 miljoner kronor. Framför allt är jag oerhört engagerad i att kommunerna, som tidigare stod för att beställa de flesta föreställningarna från frigrupperna, särskilt barn och ungdomsteater, måste börja engagera sig och beställa från dessa grupper. Jag hoppas verkligen att kommuner och landsting nu när det går bättre där ska ha råd och tycka att det är viktigt att engagera dessa grupper, så att de faktiskt också kan leva på de inkomster de själva spelar in. Visst har de en besvärlig situation. Men det är vi som har höjt stödet till dem. När det sedan gäller de regionala musik-, teateroch dansinstitutionerna är jag väl medveten om att det ser lite olika ut. Det är likadant där, en del har bättre ekonomiska möjligheter att stötta regionalt och lokalt. Andra har det svårare, och en del är faktiskt ointresserade av det.
Herr talman! Det blir svårt att hinna med alla frågorna i replikskiftena. Jag ska därför inte gå in på någon sifferexercis när det gäller hur anslagen till de fria grupperna beräknas. Det finns lite olika åsikter om det här och där, har jag förstått, även mellan utskottet och departementet. Ska man t.ex. räkna in Orionteatern och bidraget som ges dit eller ska man ta bort arrangörsstödet ur slutsumman som anses gå till den här verksamheten? Oavsett det anser vi att det behövs mer pengar i dag. Vi anslår det. Eftersom regeringen tycker att det var fel att göra den förändring som gjordes i början av 90-talet angående den automatiska uppräkningen vill jag påpeka att det har funnits många år nu när det kunde ha åtgärdats. Men jag vill ännu en gång återkomma till sponsringsfrågan. Är kulturministern beredd att ändra reglerna så att de blir tydliga? Vad säger kulturministern om bokmomsen? Helst skulle jag också vilja hinna få kommentarer om översynen av lokalhyrorna när det gäller kulturändamålsfastigheterna.
Herr talman! Bara kort när det gäller frigruppsverksamheten. Vi ska inte bråka om siffrorna, därför att jag tror att vi är ense i sak. Däremot måste jag säga att det tar väldigt lång tid att städa upp efter den borgerliga regering som Inger Davidson själv ingick i i början av 90-talet. Vi har inte klarat av det jobbet riktigt än. När det sedan gäller sponsringen tror jag inte att Åke Gustavsson är någon dissident i denna fråga. Han stöder helt regeringens linje när det gäller sponsringen. Sponsring är bra som komplement så länge sponsringen inte överstiger en nivå där man börjar hamna i det vardagsrum från vilka många utestängs. Jag är fullständigt övertygad om att de flesta kulturinstitutioner klarar av att själva göra bedömningen när den konstnärliga integriteten eller öppenheten mot allmänheten på något vis riskeras. Därför ligger de flesta kulturinstitutionerna som alls är intressanta för sponsring på en sponsringsandel på 1-5 %. Jag tycker att det låter rimligt. Vi har noggrant studerat Pharmacia & Upjohn-domen först i Regeringskansliet och sedan i kontakter med Riksskatteverket. Beskedet där är entydigt. Detta förändrar ingenting. Det förändrar inte praxis, och det ger inga problem när det gäller lagen. Vi kommer naturligtvis att följa frågan. Det finns ingenting som säger att den domen skulle behöva förändra sponsorernas agerande. De kan fortsätta som tidigare. Vi har en hög uppmärksamhet i frågan. Som ett komplement, och säkert ibland som ett sätt att engagera personal i vissa företag, kan sponsringen spela en roll. I ett idealtillstånd, om man nu tycker att kulturen är så viktig, ska allt vara allmänfinansierat. Fast vi vet att det inte kommer att fungera. Ja tack till sponsring, men aldrig så att det leder till stängda dörrar, till att folk tycker att kulturens trösklar blir högre än de redan är för en del människor och absolut inte så att den konstnärliga integriteten störs.

Herr talman! Det var inte en välgörande nyansering. Det är den ståndpunkt som fanns formulerad redan i kulturpropositionen 1996, även om den inte var fullt lika utförlig. Vår ståndpunkt när det gäller sponsringen har varit denna hela tiden. Däremot är vi väldigt oroade över den syn som den borgerliga ledningen i Stockholms stad markerar när det gäller sponsringen. Man vill dra ned på det offentligas ansvar och finansiering och i stället satsa på sponsring eller skicka över de kulturverksamheter som går i kvav till Statens kulturråd och Kulturdepartementet. Sedan var det frågan om den ökade kulturbudgeten. Vi är uppe i en dryg halv miljard i dag. Det har varit en successiv ökning sedan mitten av 90-talet. Då blir det en bit över en halv miljard. Det har inte varit en halv miljard varje år under denna period. När det gäller idrottsforskningen ber jag att få hänvisa till Annika Nilsson, som kommer att tala senare eftersom idrottsminister Ulrica Messing inte är här och deltar i debatten i dag.
Herr talman! Då kan jag glädja Marita Ulvskog med att kulturborgarrådet i Stockholm mycket tydligt har uttryckt att sponsring är ett komplement till offentlig finansiering. Då kanske ni kan vara eniga i det. Det var en väldig skillnad på en halv miljard sedan mitten på 90-talet mot en halv miljard per år. Det var så kulturministern uttryckte det i radion. Det var så jag uppfattade att det sades i dag också. Hade det varit så, hade vi haft en kulturbudget nästa år på 10,6 miljarder. Det är en rätt stor skillnad. Gå till utskriften av radiodebatten. Marita Ulvskog kommer att finna att hon säger en halv miljard per år - möjligen i debattens hetta, men vi kan också se i protokollet för i dag. Nu är vi där jag trodde att vi var. Då hade jag inte läst fel i siffrorna. Jag var nyfiken på den delen. Kulturministern säger att bibliotekslagen ska ses över. Det står också i propositionen. Då har jag en stillsam fundering om kulturministern tänker se till att även där införs en graderad rösträtt vid eventuella förslag till förändringar av drift och kvantitet.
Herr talman! Jag kan aldrig, Lennart Kollmats, bli en sådan petimäter som folkpartistiska kulturpolitiker. Jag menar att vi i år kan använda en dryg halv miljard mer till kulturpolitik än vi kunde tidigare. Detta är något som har byggts upp successivt. På många andra områden har det tvärtom blivit så att anslagen har minskat dvs. budgetens omfattning har minskat radikalt. Det är detta som jag vid en rad tillfällen har skrivit om, som framgår av diverse riksdagstryck, och som jag har sagt i debatterna. Återigen är det frågan om sponsring. Jag har läst noga vad Birgitta Rydell har sagt i olika sammanhang. Jag antar att hon uttrycker sig korrekt i varje kommatecken. Hon tycker att vi har en helt felaktig syn när det gäller sponsring och kommersialisering. Det är naturligt att släppa in American Express, som står i Kulturhuset och tar emot de unga människor som kommer för att titta på t.ex. MTV-galan. Man vill använda Kulturhuset på ett helt annat sätt än hittills. Den kulturverksamhet som ökar mest i Stockholms stad är Lava i Kulturhuset. De ägnar en betydande del av sin tid att bekämpa den kommersialisering som Birgitta Rydell står för i kulturpolitiken. Jag hoppas att Lava fortsätter att växa. Birgitta Rydell får gärna skryta med publiksiffrorna, men Lava bekämpar den kulturpolitik som hon praktiserar.
Herr talman! Kulturministern värnar den kulturella infrastrukturen. Det tycker jag är bra. Men jag är oroad över att påverkan av verksamheter departement emellan inte i tillräcklig omfattning följs upp. Hur har man tänkt sig att följa upp den förändring i fritid och kulturvanor som de fyra-sex internationella kasinon - vilka ligger under Finansdepartementet - kommer att medföra för Kultursverige och den kulturella infrastrukturen, främst på orterna Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm? Syftet med att etablera kasinona kan väl ändå inte vara annat än att regeringen tror att människor kommer att disponera en hel del tid och pengar där. Det kommer att innebära en förändring i hur man använder sin tid. Det kan innebära att man går mindre på bibliotek, teater, konserter, bio m.m. Vad har gjorts för att mäta hur fritids och kulturvanor ser ut före etableringen av kasinona, så att det går att jämföra med hur det blir efter det att de är etablerade?
Herr talman! Kasinofrågorna ligger inte på Kulturdepartementet, utan det är Finansdepartementet som har ansvaret för dem. Finansdepartementet har agerat i enlighet med en beställning från riksdagen. Jag har ingen anledning att gå in på några djupare analyser av detta. Det är en beställning som har gjorts av riksdagen och effektuerats av regeringen.
Herr talman! Det är helt tydligt att den här frågan faller mellan flera stolar. Beställningen kom också från kulturutskottet, så man borde egentligen fråga de ledamöter i kulturutskottet som föreslog det här från första början. Kulturfrågorna är ändå kulturministerns ansvar, och av den anledningen borde en kulturminister också ta ansvar för den del som gäller hur en sådan här ny verksamhet kanske kommer att påverka just kulturverksamheten på de här orterna. Vems ansvar är det annars? Det är ju regeringen som har sett till att kasinona nu kommer till just de här orterna. Är det kommunernas ansvar, eller är det regeringens ansvar? Jag tycker att det är regeringens ansvar. Om det inte är kulturministerns ansvar hoppas jag att hon går tillbaka till finansministern och utkräver ansvar av honom.
Herr talman! Jag tror att finansministern då kommer att gå till riksdagen och fråga vad det egentligen var som riksdagen beställde av regeringen. Vi får nog säga att om politikerföraktet inte ska öka får vi ta gemensamt ansvar för detta, och vi får se till att det blir så bra som möjligt. Eller också får vi säga att det inte blev bra, och då lägger vi ned dessa kasinon. Att lägga ansvaret på regeringen när den har effektuerat en beställning från riksdagen är inte snyggt.
Herr talman! Jag undrar lite grann över regionernas kulturansvar, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, och att Västra Götaland inte har fått ansvar för att fördela de kulturpengar som regionen har. Jag skulle vilja veta hur ministern ser på det. När det gäller samlingslokalerna har man lagt över 4 miljoner från Ungdomsstyrelsen till informations och utredningsarbete om samlingslokaler, och det är mot deras önskemål. Varför gör man på detta sätt? Sedan skulle jag vilja ha en kommentar om bokmomssänkningen och hur ministern ser på den. Även om vi inte har det finansierat för 2001 har vi det redan finansierat för 2002.
Herr talman! Jag börjar med bokmomsen, eftersom det har ställts flera frågor i detta ämne som jag inte har hunnit besvara. Det har suttit en ämnessakkunnig under någon månad här i höst och gjort en studie åt oss. Kulturrådet gjorde på eget initiativ en studie under förra året som hade en mer ekonomisk inriktning. Inom Kulturdepartementet har vi gjort en rent kulturpolitisk utredning. Man kan säga att problemet med alla skattesänkningar är att effekterna inte alltid blir de som man har trott. Det är väldigt svårt att veta det på förhand. Skattesänkningar leder sällan till paradiset. Den ämnessakkunnige som har studerat den finska bokmomssänkningen har också kunnat visa något helt annat än det vi har trott tidigare, nämligen att den gav en väldigt svag effekt och framför allt ledde till ökade marginaler för dem som bedriver t.ex. förlagsverksamhet. Det är ju så på marknader där man inte har tillräcklig konkurrens. Det har vi inte på den svenska bokmarknaden. Jag tror dessutom att det finns massor av saker som marknaden kan göra själv och som den nu har börjat göra på ett förtjänstfullt sätt. Det är t.ex. originalpocketutgivning men också andra insatser. Jag tror att det ger framgång. Vi ser nu att det går väldigt bra vad gäller bokförsäljning, bokutlåning och kringarrangemang runt läsning. Vi kan också se att barn läser mer i dag än för bara några år sedan. Vi ser det också i form av att det är fler barnbokstitlar som utges och i utlåningssiffrorna på biblioteken. Vi har tillsammans i riksdagen och regeringen gjort en rad insatser. Det finns mängder av läsrörelser av olika storlekar och dimensioner som har engagerat sig i detta, och det börjar nu ge resultat. Bokmomsen kan inte ses isolerat från detta.

Herr talman! Jag vill bara påminna om att kulturbudgeten inte förstärks med 1 miljard om vi inte sänker bokmomsen. Det är ju en skattefråga, så det har inte direkt med varandra att göra. Jag har tre korta frågor. Fråga nr 1: Alla museer har ett jämställdhetsansvar. Hur ser kulturministern på Moderna museets långa tradition att inte köpa in verk utförda av kvinnor? Fråga nr 2: Jag tycker också att grundbulten i konstnärligt skapande ska vara att man kan leva på försäljning av verk. Men om en bildhuggare säljer konst för 300 000 kr ett år och sedan inte säljer någonting på tre år måste han ändå skatta till fullo för dessa 300 000 kr. Kan vi förvänta oss en förändring där? Fråga nr 3: Bilden av kvinnan i medierna är inte speciellt jämställd. Ny forskning stärker att inte mycket har hänt sedan kvinnokonferensen i Beijing
Herr talman! Moderna museets chef har skickat över en kopia av ett brev till Ewa Larsson där han redovisar ganska i detalj hur det ser ut med inköpen av konst av kvinnliga respektive manliga konstnärer. Under lång tid har de manliga konstnärerna dominerat totalt, därför att kvinnliga konstnärer varit få. De har haft väldigt svårt att vinna legitimitet under den tid de verkat och då verken köpts in. Nu ser situationen annorlunda ut, och det syns också i den inköpsstatistik som Moderna museet för, där man visar hur många kvinnliga konstnärer man har köpt in av och hur många manliga. Det kommer att ta lite tid, men vi pressar på. Vi har också en dialog med Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsfonden när det gäller stipendiefördelning, inkomstgarantier och liknande, för att de gamla strukturerna nu ska förändras när det kommer fram många kvinnliga konstnärer som är i högsta grad etablerade. Tittar man på hur det ser ut internationellt ser man att det är de kvinnliga svenska konstnärerna som har de största framgångarna när det gäller samtida konst. Jag tror att detta är ett tillstånd och att vi är på väg att äntligen se en förändring. Det är inte Moderna museets chef eller inköpspolicy som är hindret, utan det är mycket större och värre än så. Men jag tror att en förändring är mycket nära och att den har inletts.

Herr talman! Arbetet med konstnärernas villkor kräver ständigt insatser. Konstnärer passar inte riktigt in i några system alls. Vi brukar kalla dem för ofrivilliga företagare. Det gör att de ibland hamnar i väldigt besvärliga situationer när det gäller socialförsäkringssystem, a-kassa och liknande.

Man får kanske hitta särlösningar för just konstnärsgruppen. När det gäller bilden av kvinnan i medierna vill jag säga att medierna själva väljer vad de vill skildra. Men det spelar stor roll att vi t.ex. är många kvinnor inom politiken i regeringen och i riksdagen. Det börjar bli lite fler kvinnor i väldigt många andra sammanhang och i maktpositioner. Det börjar t.o.m. finnas en del kvinnor i medierna, och det spelar faktiskt också roll. Men vi kan inte styra annat än genom debatten - genom att själva delta i den. Jämställdhetsministern driver naturligtvis också i allra högsta grad kampen för jämställdhet och jämlika villkor.

Herr talman! Jag kommer säkert att glömma bort några av Elisabeth Fleetwoods frågor, men då får hon återkomma. Låt mig börja med Stockholms siffror. Jag har läst Kulturrapport Stockholm 2000. Där kan man se precis hur den moderata och borgerliga ledningen i Stockholm använder siffrorna. För att t.ex. visa att det har blivit fler elever i kulturskolan har man räknat in de 670 elever som anmälde sig men inte fick plats. Då kommer man upp till en högre siffra. På samma sätt har man gjort omfördelningar som innebär att de 70 000 fler i en viss åldersgrupp som har fått gå på teater har försvunnit från en annan post i tabellen. Det är detta som jag vänligt och diplomatiskt brukar kalla för budgetteknik eller dribbel med siffror. Man flyttar runt mindre mängder pengar hela tiden. För några år sedan fick varje stockholmare ungefär 1 400 kr i kommunalt stöd när det gällde kultur. I dag ligger den siffran betydligt lägre. Man minskar och minskar, men man flyttar hela tiden runt pengarna. Man flyttar också mellan tabellerna för att det ska se mer ut. Jag tror att det vore väldigt trevligt för Elisabeth att läsa denna rapport, för hon är en seriös kulturpolitiker.

Herr talman! Regeringen ändrade i maj i år instruktionen för Statens museer för världskultur och förtydligade därmed att myndigheten består av fyra olika museer med varsin chef. Det gjorde vi för att tillmötesgå riksdagen på denna punkt. Det är alltså väldigt tydligt att detta är en myndighet med fyra museer. I den dialog som naturligtvis hela tiden sker mellan Kulturdepartementet och Statens museer för världskultur och också naturligtvis med de enskilda museer som ingår finns det inget som tyder på att Stockholmsmuseerna missgynnas inom den nya organisationen. Tvärtom satsar myndigheten väldigt mycket på att förbättra samarbetet inom myndigheten, och den satsningen medföljs av pengar. När Östasiatiska museet tillfälligt har drabbats av ett underskott på en och en halv miljon kronor vet jag att styrelsen har beslutat att stötta museet och se till att det underskottet försvinner. På det viset arbetar man solidariskt inom denna grupp museer. Det finns ingenting som talar för att det skulle ske på annat sätt än vad som är avsett. Dessa fyra museer ska nämligen samtliga fungera väl inom myndigheten, precis som inom andra myndigheter där det finns flera museer. Det gäller t.ex. Statens sjöhistoriska museer, där Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum samsas. Marinmuseum har haft för lite pengar, och det är nu viktigt att se till att man får en omsorg om varandra inom myndigheten. Det tycks fungera hyfsat väl även där.

Herr talman! Jag kommer i detta anförande att i huvudsak beröra områdena teater, dans och musik men även andra delar inom kulturpolitiken som kommer till uttryck i betänkandet KrU1. Jag kommer att redovisa Moderata samlingspartiets politik som den kommer till uttryck i reservationer, särskilda yttranden och motioner, främst i vår motion Kr291. Herr talman! Jag kommer också att kommentera kulturministerns angrepp på Stockholm. Det var dock hovsammare än vanligt i huvudanförandet, men det tog sig något under replikerna. Därför önskar jag att ministern är kvar under anförandet. Herr talman! Det är viktigt att inleda med att erinra om vårt förslag om att skapa en kulturfond på 120 miljoner kronor. Det ger naturligtvis möjligheter att förstärka en bra och nyskapande kultur inom hela kulturområdet. Numera har i stort sett alla län en egen länsteater. Det innebär naturligtvis att behovet av en riksteater inte längre finns på samma sätt som när institutionen skapades. Vi föreslår därför i vår motion, Kr291, att vuxenteaterverksamheten vid Riksteatern ska utgå utom när det gäller specialteater, Tyst Teater och Cullbergbaletten. Detta ger självfallet våra länsteatrar och fria teatergrupper ökat utrymme, och därmed får vuxenteaterverksamheten en ökad regional förankring. Det senare har stor betydelse, och där har våra fria teatergrupper en betydande och viktig uppgift att fylla. Herr talman! Mot bakgrund av det som jag har sagt om de fria teatergrupperna vill jag nu framhålla att Moderata samlingspartiet i kommittémotionen 291 föreslår en betydande förstärkning av anslaget till de fria teatergrupperna med 20 miljoner kronor. Jag är övertygad om att den här förstärkningen kommer att välkomnas av de fria teatergrupperna runtom i landet. Lägger man därtill möjligheterna att utnyttja delar av Kulturfonden blir det tydligt vad vi moderater tycker är viktigt på det här området. Vi är övertygade om att detta påtagligt kommer att öka såväl mångfalden som nyskapandet inom teaterområdet. Och det är nog så att de flesta i någon form har börjat i de fria teatergrupperna. Därför är det en viktig teaterform, och en ökad satsning skulle vara en möjlighet att utveckla detta ytterligare. Nu har många teatergrupper en besvärlig ekonomi, och jag tror nog att många repetitioner får genomföras utan att det är betald arbetstid. Herr talman! Jag måste i detta sammanhang ta upp frågan om ekonomin för de länsteatrar som ingår i försökslänen. Vår minsta länsteater, som finns på Gotland och som jag väl känner till, har fått det bekymmersamt i och med att den får del av det som är i den s.k. kulturpåsen, och det upplevs som ett bekymmer. Det lär vara så att kulturministern på en konferens med länsteatrar har låtit förstå att länsteatern på Gotland skulle ha haft 1 miljon högre anslag om den inte hade ingått i det här försöket. Mina frågor till ministern är naturligtvis: Är det korrekt att ministern har låtit meddela detta? Vilken garanti har ministern för detta? Och vad händer om försöket skulle upphöra? Herr talman! När det gäller dansmusik har riksdagen en viktig roll i fråga om att skapa ett sådant samhällsklimat att de som utövar dessa konstarter på ett rimligt sätt kan leva på detta. Det var glädjande att höra det som ministern sade om just inriktningen när det gäller dem som faktiskt är företagare på ett eller annat sätt. Det gäller alltså skilda förutsättningar jämfört med dem som är anställda i en annan form. I det här fallet tror jag att skattereglerna många gånger är hindrande. Dessvärre har vi ju de senaste veckorna tagit till oss händelser som har varit mindre smickrande. Man har på olika sätt försökt kringgå de här reglerna. Herr talman! Jag tror att de flesta instämmer i att det finns ett nationellt ansvar för kulturen på vissa områden. Statens uppgift i denna del bör koncentreras på det som är nationella institutioner eller särskilda genrecentrum, som då har ett nationellt uppdrag. Självfallet bör det vara en rimlig geografisk spridning av dem som har nationella uppdrag. Vidare har man naturligtvis ett statligt ansvar för att det är en spridning av orkestrar och dansteatrar. Herr talman! I mitt hemlän har vi regionmusik. Det är naturligtvis viktigt, inte minst för barnen på kulturskolan. Dessutom är den här länsteatern en ryggrad i musiklivet, och så är det naturligtvis i alla andra län. Mycket av det som jag har talat om hitintills handlar om en långsiktighet. I många fall måste solisten bokas år i förväg, och naturligtvis blir det då svårigheter med ettårsbudgetar. Det blir en viss ryckighet i planeringen. Och våra institutioner vet faktiskt inte hur mycket pengar de har nästa år förrän vi har beslutat oss här i dag. Det vore tacknämligt om det ginge att skapa en form för större planeringssäkerhet. Det vore bra om kulturministern tog sig en funderare på detta. Avslutningsvis vill jag, när det gäller det här avsnittet, påminna om kyrkans roll när det gäller musik. Vi får inte glömma bort kyrkan. Den finns över hela landet. Den har fört vårt kulturarv vidare och är en viktig del i detta. Herr talman! Jag ska gå över till idrotten, som också är en del av kulturutskottets verksamhetsområde. Det är en sak som jag skulle vilja ta upp när det gäller anslaget till idrotten från överskott från spelautomater. På s. 129 i budgetpropositionen står det att 93 miljoner ska fördelas från överskottet. Nu förväntas överskottet, enligt Svenska Spels prognos, bli 120 miljoner kronor. Då är naturligtvis frågan: Varför fördelas inte hela det här beloppet? Riksidrottsförbundet har ställt samma fråga i ett pressmeddelande när budgetpropositionen presenterades tidigare i höst. Kan det möjligen vara så att regeringen på något sätt försöker agera jultomte med idrottens egna pengar? Jag tror inte att det är någon bra idé. Jag tänker i varje fall bevaka detta för idrottens räkning. En annan fråga som jag skulle vilja ha svar på gäller regeringens inställning. Kommer man att stödja etableringen av dopningsorganisationen WADA i Sverige? Några moderater har i en särskild motion framställt detta. Den kommer, såvitt jag har förstått, att behandlas på våren. Men det vore bra om ministerns inställning till detta redan nu vore känd. Sedan önskar jag ett svar från ministern när det gäller det här utspelet om att få olympiska spel till Sverige, som en av ministerkollegerna stod bakom. Det är en ansökan som i grunden är orimlig, att man skulle förlägga spelet i flera länder och i flera städer. Har det verkligen varit en diskussion i regeringen om detta? Det gav ett något förvirrat intryck. Herr talman! Jag ska något kommentera frågan om samlingslokaler och stöd till politiska organisationer. Frågan om samlingslokaler är en kommunal fråga. Kunskapen om behov och angelägenhetsgrad är naturligtvis långt större i kommunerna än i Stockholm. Kunskapen om möjligheter att samutnyttja lokaler finns naturligtvis i våra kommuner. Jag vill dock påpeka att det finns möjligheter att få anslag för handikappåtgärder från andra områden. När det gäller stöd till politiska organisationer anser jag att det här bör ske samlat, dvs. inom konstitutionsutskottets ansvarsområde, och att alla organisationer naturligtvis ska behandlas lika. Så är det inte nu, och jag förutsätter att regeringen framöver kommer med ett förslag som rättar till detta. Därmed instämmer jag i Elisabeth Fleetwoods yrkande. Herr talman! Nu ska jag kommentera det som ministern angrep Stockholm för. Jag tycker att det är något orätt att kulturministern angriper politiskt ansvariga i Stockholm när dessa inte har någon möjlighet att rätta till det här. I Stockholm har man efter maktskiftet i stadshuset fört en aktiv kulturpolitik med en prioriterad inriktning på barn och ungdom. Jag kan nämna projektet Kultur i skolan som har ökat de ekonomiska möjligheterna för skolelever och förskolebarn att besöka kulturarrangemang. Man har gett ökade möjligheter när det gäller att köpa litteratur till biblioteken, och detta ska jämföras med det inköpsstopp som gällde 1996. Man har gjort en prioritering som ökar möjligheterna för barn, ungdomar och handikappade att ta del av fritidsutbudet. Däremot har man avvecklat subventionerna för vuxna när det gäller fritidsutbudet. Det är så, herr talman, att kulturen i Stockholm har fått en större procentuell ökning av anslaget än vad som skett nationellt. Därutöver har man gjort Stadsarkivet tillgängligt - ytterligare en viktig del av Stockholms kulturarv. Huvudbiblioteket har förstärkts med ett antal miljoner, vilket har medfört en möjlighet till ökad satsning på barnens första bok, en speciell barnbokbuss och fler böcker till Astrid Lindgren-sjukhuset. Tidigare här i replikskiftet redovisades några siffror, men de visar på en ökning. Jag har dem här, men jag tänker inte läsa upp dem igen. I stället kommer hotet mot kulturen i Stockholm från regeringen och kulturministern. Ta t.ex. museiflyttfrågan. Om jag förstår detta rätt kommer de tre berörda museerna under de närmaste tre åren att få mindre anslag. Vad som händer efter dessa tre år vet vi inte alls. En annan fråga som inte är löst är hyreskostnaderna för statliga kulturinstitutioner i Stockholm. Här har tidigare nämnts Moderna museet, Operan och Dramaten. Jag förutsätter att kulturministern löser detta. I dagarna har det s.k. teatermuseet blivit aktuellt. Även det är ministerns ansvarsområde. Stockholm har löst detta i fråga om andra nationella kulturinstitutioner. När det t.ex. gäller Konserthuset, som Stockholms läns landsting är huvudman för, ger man ett anslag på 60 miljoner till en stiftelse som har att hantera detta, både det konstnärliga och förvaltningen av fastigheten. När det gäller Liljevalchs, som Stockholms stad är huvudman för, har man ordnat det på liknande sätt, och där har man inte samma bekymmer. Jag kan sammanfattningsvis säga att hoten mot kulturen i Stockholm kommer inte från majoriteten i Stockholm utan från regeringen och kulturministern. Avslutningsvis har jag några frågor till kulturministern. miljon högre anslag om man hade ingått i försöket med kulturpåse? Det kunde vara viktigt att få klarhet i detta. Kommer regeringen att stödja idrottens försök att förlägga dopningsorganet WADA till Sverige? Är ministern beredd att återta anklagelserna gentemot Stockholm vad gäller kulturfientligheten, som inte är korrekta?

Herr talman! Det var väldigt många frågor. Jag kan inte besvara alla. Jag känner inte alls igen den fråga som gällde Gotlands länsteater. Jag vet inte varifrån uppgiften kommer. Däremot har Gotlands länsteater skrivit till Kulturdepartementet och velat ha ökat anslag. Så långt är det korrekt. I övrigt känner jag inte till någonting om detta. Sedan gällde det kulturpolitiken i Stockholm. Fakta sparkar, och de fakta som finns i bl.a. rapporten För år 2000 har vi ännu inga siffror, men här var alltså skillnaden 100 000 lägre. Det handlade om barn från 0 till 19 år. Så ser det ut på en rad områden, och det är bekymmersamt. Jag är definitivt inte Stockholmsfientlig. Jag har bott i den här regionen i 25 år av mitt liv. Jag har barn som har växt och växer upp i denna miljö. Det är därför jag är oerhört orolig över den kulturfientlighet som den borgerliga majoriteten i Stockholm praktiserar. Jag hoppas att Lennart Kollmats ska kunna tala sina partikolleger till rätta. Jag tror att det skulle spela en stor roll.
Herr talman! Låt mig börja med Gotlands länsteater. Det var på en paneldebatt i våras, där 300 personer var närvarande och kulturministern ingick i panelen, som diskussionen kom upp. Då ställdes det här löftet ut. Jag har kontrollerat detta två gånger. Det finns nog anledning att fundera över detta. Löften som man ger om 1 miljon extra måste man på något sätt stå för eller lämna någon garanti för. Vad gäller Stockholms kulturfientlighet delar jag inte denna uppfattning. Jag har några siffror här. 1999 var de 5 miljoner - en markant ökning. Kostnaderna per invånare var 1 219 kr år 1996 och 1 292 kr år 1999 - en markant ökning. Besöken i Kulturhuset var 950 000 år 1996. Detta år kommer de att bli över en miljon. Inte kan man påstå att detta på något sätt är kulturfientligt. Medieinköpen har ökat högst väsentligt, från 93 000 år 1995 till 182 000 föregående år - nära en fördubbling. Hur man kan få detta till en kulturfientlighet har jag faktiskt svårt att förstå. Jag tycker faktiskt att ministern är skyldig majoriteten i Stockholm en ursäkt för det här uttalandet. Det stämmer inte.

Herr talman! Det som gör att Stockholms kulturliv ändå är mycket rikt är de statliga insatserna. Exempelvis går 80 % av de statliga museianslag som vi beslutar om här i riksdagen till Stockholm. Jag räknade upp ett antal nya satsningar som har gjorts även under krisåren i Stockholm. Det betyder mycket. Men det som är kommunens ansvar, det kommunen bör göra, gör man inte. Man har valt att göra om den statliga invandrarlånecentralen till ett internationellt bibliotek - lagt till lite extra pengar genom att dra ned på andra håll. Det tycker jag är bra. Men det är hela tiden ett dribblande med mindre pengar. Publiksiffrorna för t.ex. Kulturhuset redogjorde jag för. Det är Lava, som är en del av Kulturhuset, som ökar mycket kraftigt. De ungdomar som är engagerade i Lava ägnar en stor del av sin tid åt att bekämpa just den kulturpolitik som den borgerliga majoriteten i Stockholm praktiserar. Vad gäller löften om pengar till teatrar kan jag säga följande. Jag har nu varit kulturminister i snart fem år. Skulle jag i paneldebatter lova pengar till all kulturverksamhet som, säkert av goda skäl, argumenterar för mer pengar skulle det inte finnas en krona att diskutera i en budgetproposition. Några löften om pengar avger jag aldrig - inte heller i denna kammare, som Roy Hansson har kunnat konstatera.
Herr talman! Jag tar det senare först. När man sitter i en panel och är kritisk mot ordningen att regionerna får fördela kulturanslaget själva är det förstås lätt att visa hur mycket bättre det hade varit om så inte varit fallet. Då kan sådant här halka ut. Jag har från två källor fått veta att så var förhållandet. Vi lär väl återkomma till den punkten. Jag kan förstå detta, för ministern är ju inte speciellt förtjust i att låta regionerna besluta hur man ska fördela pengarna. Ett sätt att skjuta detta i sank är ju att säga: Om inte "om" vore, hade det varit mycket bättre - men så är det inte. Det här har kommit, och det lär stanna. Kulturministern talar om att vi har statliga institutioner i Stockholm. Ja, det har vi eftersom Stockholm är Sveriges huvudstad. Men de är nationella intressen i högsta grad. Jag ser Moderna museet som hela Sveriges angelägenhet. Jag ser Operan som hela Sveriges opera. Dramaten, som vi gjorde ett besök på i går, är den dramatiska teatern för Sverige. Men det som kännetecknar dessa institutioner är att de har ekonomiska bekymmer beroende på att staten inte kan hantera hyressättningen. Och det är inte första året det inträffar. Jag tycker att det är dåligt att denna fråga inte är löst. Jag hoppas verkligen att det kommer en lösning i och med detta. Förra veckan dök detta med teatermuseet upp, som också är ministerns ansvarsområde. Om några veckor blir de husvilla. Jag har ännu inte hört eller sett något försök till lösning på det. Därför tycker jag nog att man ska vara försiktig när man försöker slå sig för bröstet med detta. Det är nationella intressen som är lokaliserade till Stockholm. Det som Stockholm hanterar själv har inte samma lokalbekymmer som det som staten ansvarar för.

Herr talman! Jag tycker om alla barn. Och barnbarn. Jag är en av de få som verkligen har förstått hur viktigt det är för barn att få utlopp för sina känslor. Sina medkänslor. De där skinheadsen, t.ex. De har aldrig haft någon vuxen som har lärt dem att få utlopp för sina känslor. På ett kreativt sätt. Sina sparkbyxor. Du vill väl inte bli ett sådant där skinhead? Eller ett invandrargäng? Det vill du väl inte bli? Ta fingerfärg, t.ex. Fingerfärg, det är kreativt. Herr talman! Så där säger Tant Blomma, en rollkaraktär som Kristina Lugn har skrivit och som i allra högsta grad berättigar den diskussion om barn som tidigare förts här av kulturutskottets ledamöter. På ett ypperligt sätt har Birgitta Sellén lyft upp det. Och på ett väldigt fint sätt, tycker jag, att Elisabeth Fleetwood lyfte upp det när hon sade att konsten ska inte vi bedöma i dag. Vi måste låta de generationer som kommer efter oss få möjlighet att själva avgöra och uppleva. Det tyckte jag var fint, Elisabeth Fleetwood. Herr talman! De områden som jag kommer att beröra i mitt anförande handlar om teater, dans, musik och konstnärernas villkor. Jag kan börja med att citera ur budgetpropositionen där man säger bl.a. att förbättra konstnärernas villkor är det fortsatt en prioriterad fråga inom kulturpolitiken. Statens insatser för konstnärerna handlar enligt regeringen både om direkta stöd och stimulansåtgärder för konstnärligt arbete och om upphovsrättsliga frågor, men också om att anpassa generella regelverk på andra samhällsområden till de speciella villkor som gäller för konstnärerna. Just det där sista, att faktiskt få alla andra samhällsområden att lyfta upp konstnärernas särskilda villkor, är oerhört viktigt. Det kommer jag att återkomma till senare. Jag vill också påminna kammaren om de mål för kulturpolitiken som vi har i dag och jämföra dem med den politik som vi bedriver i dag och som Vänsterpartiet har ställt sig bakom i budgetpropositionen.

Herr talman! Det fria kulturlivet har kommit på skam under en väldigt lång tid. Det tar kulturutskottet upp i sitt betänkande.

Anslaget har egentligen gått till andra områden. Man har startat en ny dansverksamhet, mycket av pengarna har gått till arrangerande musikföreningar och arrangörsverksamhet. Inget ont om det, men vi får trots allt inte glömma bort den kritik som har riktats mot oss i politiken, att pengarna till de fria grupperna, till den fria scenkonsten inte har haft samma utveckling som det övriga bidraget. Vi vet i dag att det är sant. Det är ett område som vi har försummat. Kulturrådet tar upp i sin omvärldsanalys för 2000 och världen slutsatser som handlar om det svenska teaterlivet och säger att man särskilt ska uppmärksamma de fria teatergrupperna genom att bl.a. verka för att de får bättre ekonomiska förutsättningar. Man säger detsamma om institutionerna, att den konstnärliga verksamheten inte bör utgöra en budgetregulator. Det är oerhört viktigt. För en kort tid sedan lade Kulturrådet fram en rapport som just tar upp de fria teatergrupperna. Den heter Vem säger sig fri? En översyn av de fria teatergrupperna och är gjord av Ylva Gislén. Där lyfter man bl.a. upp barnteatern. Under de senaste 15 åren har de fria grupperna svarat för 25-30 % av teaterbesöken. På barn och ungdomsområdet har det handlat om 40-60 %, medan anslagen till grupperna har legat på ca 3 % av det statliga teateranslaget, 6 % av det kommunala och 5 % av det regionala teateranslaget. I sin rapport tar Ylva Gislén också upp några väldigt grundläggande frågor. Vad är det som har gått fel? Varför har det gått fel? Och framför allt: Vad kan vi göra åt det? Om moderaternas förslag här att ge de fria grupperna ytterligare 20 miljoner kronor per år skulle jag vilja säga att det tycker Vänsterpartiet också. Nu har vi en annan budgetöverenskommelse som inte bygger på den budget som moderaterna lägger fram, nämligen minus 609 miljoner i kulturbudgeten. Därför går det inte att ställa upp på era 20 miljoner. Vi kan inte hitta de pengarna i dag. Men det är precis vad som behövs. Ylva Gislén, som gjort undersökningen säger "att en summa på någonstans mellan 40 och 50 miljoner kr är en mycket god fingervisning om hur mycket pengar som egentligen skulle behöva tillföras det fria teaterlivet - givet att man anser att den verksamhet och det utbud det fria teaterlivet nu står för är kulturpolitiskt önskvärt". Det menar jag att Sveriges riksdag och regeringen tycker, med anknytning till de kulturpolitiska mål som jag tidigare läste upp. Är det så att vi inte tycker det längre, och är det så att vi fortsättningsvis också kommer att inskränka och urholka det ekonomiska tillståndet för den fria scenkonsten, måste vi också ta det ansvaret som kulturutskott och som riksdag och faktiskt ändra de kulturpolitiska mål som vi i dag står bakom. Nu tycker inte jag och Vänsterpartiet att vi ska ändra de kulturpolitiska målen. Tvärtom tycker vi att vi ska leva upp till dem på ett mycket bättre sätt. Jag vill citera några ytterligare rader ur Ylva Gisléns rapport, för jag tror inte att alla har haft möjlighet att ta till sig den rapporten. Hon säger bl.a. att "de fria grupperna har helt enkelt vant sig vid att arbeta på det här sättet, och bidragsgivare har vant sig vid att få ut orimligt mycket verksamhet för orimligt lite pengar". Där hade kulturministern en väldigt viktig poäng. Det arbete som hon presenterade är jätteviktigt, nämligen samtalet och dialogen med kommunerna och regionerna, landstingen. Det är oerhört viktigt, för mycket av urholkningen bygger på den bidragsprincip och den bidragsfördelning som finns ute i kommunerna och landstingen. I dag upplever jag att det inte finns ett samspel. Det finns inget nationellt ansvar för den här utvecklingen som har urholkat den fria scenkonstens tillvaro. Avslutningsvis ur den rapport som Ylva Gislén har tagit fram vill jag citera följande: "Kanske är det dags att vända på bevisbördan och sluta argumentera för varför de fria grupperna bör ha mer pengar och i stället låta bidragsgivarna motivera varför och på vilka grunder de fria grupperna förväntas arbeta under så mycket knappare omständigheter?" Herr talman! Scenområdet är, som vi märker, sedan länge underfinansierat och klarar inte någon urholkning år efter år. Det finns en strukturell bomb, som de fackliga företrädarna väljer att kalla det för, på teaterns och scenkonstens område. Den här strukturella bomben är någonting som hotar kärnan i verksamheten för scenkonsten. Vi har trots allt sett och trots allt bidragit till att försöka förenkla situationen och tillvaron i den liggande budgetpropositionen. Budgetpropositionen tar i år väldigt viktiga avstamp och steg framför allt för att jobba med de enskilda konstnärernas tillvaro. Det handlar om pensionsfrågan, som jag tänkte avsluta med. De frilansande konstnärerna har inte haft några avtalspensioner i sina anställningar. Skulden för att pengar till avtalspensioner inte har kommit fram ligger hos staten som bidragsgivare tillsammans med kommuner och landsting. Nu arbetar regeringen med den här frågan. Man ska komma med ett förslag till hur man ska få till stånd en lösning. Tillsammans med Teaterförbundet och Teatercentrum håller man på att se över frågan. Det är oerhört viktigt att man nu har tagit det här steget. Samtidigt pågår det andra pensionsdiskussioner. Målsättningen är att pensionsåldern ska höjas till 67 år, och det ska gälla alla utan några som helst undantag. Det är orimligt att inte behålla de undantag som i dag finns. En dansare går i pension vid 41 års ålder. Man kan inte begära att en dansare som är 67 år ska medverka i Svansjön. Det vore ohållbart. Man jag förväntar mig och förutsätter att regeringen i sin översynsgrupp kommer att ta till vara den kunskap som där finns om de reella och verkliga förutsättningar för konstnärerna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna nr 4 och nr 7, som jag i och för sig inte berörde, men som ändå Vänsterpartiet står bakom.

Herr talman! Jag kan av egen erfarenhet garantera att landstingen har stora möjligheter att tillgodogöra sig statliga medel. De vet också hur de ska fördela dem inom kulturområdet. När det gäller detta med hyrorna vet vi ju inte om det frigörs en massa pengar för institutionerna. Det är därför som det har tillsatts en utredning, för att man ska ta reda på hur det ska se ut. Vi vet ju faktiskt inte facit än. I så fall hade vi inte behövt att tillsätta en utredning. Vad jag upplever nu är att Tasso Stafilidis står här och talar om på vilka punkter som Vänsterpartiet har misslyckats. Sedan försöker han dölja detta genom att tala om vad han skulle vilja göra i stället för att ta ansvar för den politik som han egentligen i utskottet står för. Det är ju det som står i det här dokumentet, och det är detta som gäller.

Herr talman! Tasso Stafilidis nämnde att man inte hade fått någon kostnadsökning, men han menar väl att de fria grupperna inte har fått någon anslagsökning under de senaste åren. Sedan sade han att det är Sveriges riksdag och regering som har ansvaret för detta. Det tar man naturligtvis inte eftersom det inte görs någon anslagsuppräkning. En sak som är bekymmersam, och som också Tasso Stafilidis nämnde, är man inte har råd att ha något pensionsavtal för dem som är med i de fria grupperna. Jag tycker att det är högst otillfredsställande, och det borde man komma till rätta med. Vänsterpartiet ingår i samarbetspartierna, och då borde man föra fram sådana förslag som t.ex. omfördelning av pengarna till Riksteatern till de fria grupperna. Det är naturligtvis glädjande att man når 20 30 % teaterbesökare och 40-60 % barn. Det finns ju all anledning att fortsätta på den inslagna vägen. Jag hoppas att vårt förslag om en förstärkning är välkommet. Det gäller alltså att välja sällskap om man vill ha igenom sin politik, och det finns anledning att fortsätta diskussionen på det här området.
Herr talman! Roy Hansson tar upp Riksteatern som ett exempel. Där har Vänsterpartiet definitivt inte samma åsikt som Moderaterna. Vi vill absolut inte ta några pengar från Riksteatern och föra över dem till de fria grupperna. Tvärtom inser vi vikten av att utveckla samarbetet mellan Riksteatern och de fria grupperna. Som jag sade tidigare har de tre samarbetspartierna tagit ansvar för budgetpropositionen. Vi lägger fram konstruktiva förslag så att vi kan börja att jobba med dessa frågor. Vi ser över pensionskostnaderna och kostnadsutvecklingen över huvud taget. Kulturrådet har fått i uppgift att se över hela bidragsdelen för de fria grupperna, och det är väldigt viktigt. Jag har inte suttit i riksdagen i mer än två år, men jag tycker att man borde ha gjort det här för mycket länge sedan. Nu tar man äntligen tag i det. Man jobbar både med pensionerna och med bidragsutvecklingen. Man har satt fingret på detta och sagt att nu måste man göra någonting åt det, för man inser problemet med det.
Herr talman! Jag uppfattade att Tasso Stafilidis anförande helt, eller i vart fall det väsentligaste, gick ut på att anslaget till de fria grupperna skulle ökas. Om nu inte vårt förslag om en omfördelning från Riksteatern till de fria grupperna är något speciellt bra förslag, vill jag gärna veta vilket förslag Vänsterpartiet har. Det bör redovisas här och nu. Vi har gett en anvisning för hur vi vill klara ut det här. Men om man nu inte är beredd att göra en omfördelning utan bara vill ha mer pengar, tycker jag att det är en oschyst politik. Hur man ska hantera det här tycker jag att Tasso Stafilidis är kammaren svaret skyldig.
Herr talman! Vänsterpartiet driver frågan om att öka anslagen till de fria grupperna. Det har jag sagt gång på gång. Det jag lyfte fram i mitt anförande var just den rapport som Kulturrådet har presenterat. Där tar man just fram siffror på mellan 40 och 60 miljoner, vilket ni moderater faktiskt hamnar väldigt nära med era 20 miljoner per år. Det är ypperligt bra. Vad jag menade i mitt anförande är att vi nu måste se till innehållet i de rapporter som lämnas fram och försöka göra verklighet av det. Men det går ju inte att göra verklighet av ett förslag och bygga upp pengar över en natt innan man har hittat de strukturella felen. Återigen handlar det om strukturfel i anslagsfördelningen i hela det system som har pågått under så många år. Vi är beredda att vara med i diskussionen för att kunna rätta till detta. Jag tycker att det är mer schyst att utgå från den befintliga kulturen i dag än att, som ni moderater föreslår, å ena sidan ta ifrån kulturbudgeten 609 miljoner och å andra sidan pytsa ut de 20 miljonerna extra till de fria grupperna. Jag kan inte riktigt se hur er budget går ihop inom kulturområdet. Förvisso fördelar ni om vissa av era medel till andra områden, men samtidigt urholkar ni ju det system som finns i dag. Ska man bygga på ett nytt bidragssystem med nya regler eller ny struktur, är det väldigt viktigt att se vad det är vi utgår från, det vi har i dag eller det som ni talar om och som vi egentligen inte vet hur det kommer att se ut med minus 609 miljoner.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp områden som teater, dans och musik. Detta har debatterats här under en ganska stor del av dagen, och det är väldigt bra, tycker jag. Jag kommer också att vidröra konstnärernas villkor samt de fria teatergrupperna. Jag vill inledningsvis, herr talman, instämma i det som Inger Davidson tidigare har tagit upp i sitt anförande. Att musiken har stor betydelse för oss människor, både vuxna och barn, är vi nog både här i riksdagens kammare och utanför det här huset helt överens om. Det finns många uttryck för detta. Vi vet att under ett år sänder Sveriges Radio väldigt många timmar av musik, som lyssnas till av många människor. Televisionen visar många program som handlar om musik och som har många tittare. Kommersiella radiokanaler har många gånger enbart musik i sitt utbud. Till detta ska också läggas alla cdoch grammofonskivor samt kassettband. Vi kan också se att musikfonogramförsäljningen har ökat med Vi ska väl också lägga till alla de grupper som utövar musik på olika sätt runtom i landet i form av eget musicerande, körsång, instrumental musik osv. Få andra kulturområden visar med så stor tydlighet hur kultur kan bidra till mänskligt välbefinnande. Herr talman! Jag ska säga något om den svenska folkmusiken. Den borde i alla sammanhang ses som en tillgång. I takt med ökande internationalisering har behovet av att profilera sig utomlands ökat, även om möjligheterna för sådant utbyte ofta är starkt begränsat. Folkmusiken och folkdansen har varit särskilt missgynnade vid fördelning av stöd till internationellt samarbete. Vi kristdemokrater, herr talman, anser att bidragen till internationellt kulturutbyte och samarbete bör ses över så att en mer rättvis genretilldelning kommer till stånd. Som jag tidigare har nämnt bedrivs det runtom i landet en levande och kraftfull verksamhet inom musik, teater och dans. Statens uppgift, anser vi kristdemokrater, är att bidra till ett levande Kultursverige genom att ge näring till olika kulturcentrum. Detta har också Inger Davidson berört tidigare i dag. De stora nedskärningar som det regionala musiklivet har tvingats vidkännas gör att det fortfarande finns en stor risk att det regionala musik och teaterlivet utarmas. Därför står vi fast vid, som tidigare år, att länsmusiken måste ges utökade resurser och anslår även i år 15 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Det här är medel som naturligtvis också ska kunna användas till regional musik-, teater och dansverksamhet. Det finns all anledning att genom statliga insatser medverka till att förbättra musik-, teater och dansgruppers förutsättningar att bedriva en långsiktig verksamhet. Många skådespelare, dansare och musiker, herr talman, arbetar i dag under förhållanden som många av oss inte skulle acceptera. Det handlar om att ha någonstans att repetera, att få ut skälig lön för sitt arbete, att inte behöva genomföra en av många uppskattad samhällsverksamhet till avtalsvidriga löner. I det här läget känns det otillfredsställande och oroande när regeringen nöjt i budgetpropositionen konstaterar att man under 1997-1999 har höjt stödet till de fria grupperna med 15 miljoner kronor. Det var ju inte den bild som presenterades och som uppfattades av konstnärerna själva när de besökte kulturutskottet, inte heller av Kulturrådet. Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att kulturministern, som i dag har haft möjlighet att kommentera detta, använder argument som att man fortfarande städar efter en borgerlig regering. Kulturministern hade en bra ansats i början, när hon sade att hon var överens med oss kristdemokrater om att det här är en grupp som vi måste öka tryggheten för och att vi måste sträva mot att konstnärerna ska kunna leva på sitt arbete. Men sedan, när hon kände sig trängd, kom det här argumentet och talet om att städa efter en borgerlig regering. Samtidigt återkommer Göran Persson ofta till talet om att man nu har egna pengar, att man fördelar med sina egna medel. För mig går inte det här ihop. Nej, det handlar om att stärka och ge större förutsättningar för konstnärerna att utöva ett arbete som ger så många människor i dag en möjlighet att ta del av det som vi människor många gånger har svårt att sätta ord på, men som vi upplever som oerhört nära och sant. Jag tror också att det är ett dilemma för Tasso Stafilidis i dag när han mycket strävsamt och uppriktigt har att försvara den politik som Vänsterpartiet naturligtvis ansvarar för. Jag kan förstå att det innebär en vånda att i kammaren försvara att man inte har kunnat ge de här grupperna det som de så väl behöver. När Tasso Stafilidis säger att det här är ett område som vi inte har kunnat klara av förstår jag att "vi" måste handla om just Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. För vi kristdemokrater har anslagit, återigen, ökade medel för just de fria teatergrupperna utan att förändra en grundstruktur när det gäller kulturpolitiken. Det är också oacceptabelt, herr talman, att frågan om hur pensionerna för de fria grupperna ska säkras inte är löst. Vi kräver en snabb genomlysning av den här frågan, och vi vill att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag till lösningar. Den översyn av de fria teatergrupperna som Kulturrådet har genomfört tycker vi kristdemokrater är väldigt bra. Det är en mycket intressant läsning, som jag vill rekommendera. Vi kristdemokrater avsätter under det här anslaget 6,5 miljoner kronor utöver regeringen, alltså Socialdemokraterna och stödpartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet, till fria teater-, dans och musikgrupper. Jag vill också säga något, herr talman, om danskonsten. Dansens hus gör svensk och internationell samtida koreografi på hög professionell nivå tillgänglig. Det har stor betydelse för att fånga och behålla ny publik. Vi vet i dag att 25 % av besökarna under 1999 var under 25 år. Två femtedelar var från utlandet. Man når, och riktar sig till, en mycket ung publik. Utifrån att danskonsten saknar fasta institutioner ute i landet är det oerhört viktigt att Dansens hus, som också utvecklar egna konstnärer och koreografer, för att få fram danskonstnärer får förutsättningar att fortsätta utveckla det här arbetet. Det är ett arbete som också sker i dialog, utbyte och samverkan med den regionala danskonstverksamheten. Danskonstens varande bygger i dag mycket på eldsjälar som brinner för konstarten dans. När regeringen förra året ökade bidragen instämde vi kristdemokrater i denna angelägna anslagshöjning. Dessvärre tvingas vi nu konstatera att ändrade hyresförhållanden ätit upp större delen av anslagsökningen. Vi vill särskilt betona hur olyckligt det är att regeringen inte anser det möjligt att ge prioritet åt en ytterligare uppräkning av anslaget till Dansens hus. Detta sker trots att man vet att det handlar om en kritisk övergångsfas innan översynen av hyrorna har lett fram till bättre förhållanden, något som vi hoppas att det ska göra, för kulturinstitutionerna. Vi vill ha ett tillfälligt stöd på 1 miljon kronor år 2001 till Dansens hus. Vi anser att det är väl motiverat. Vi för också en argumentation kring detta i vår kulturmotion. Herr talman! För att ytterligare stimulera det växande intresset för dans anser vi också att ett nationellt uppdrag bör ges. Det säger jag fast jag är väl medveten om att det inte är riksdagen som fattar den typen av beslut. Vi vill ändå öppna för den diskussionen. Vi anser att det är väldigt angeläget att dansen får ett nationellt uppdrag för att just utveckla danskonsten för barn och unga. Jag vill avslutningsvis göra några bifallsyrkanden. Naturligtvis står jag bakom samtliga reservationer i utskottet men i dag yrkar jag bifall till de reservationer som Inger Davidson har avgivit.

Herr talman! Jag är glad över att Gunilla Tjernberg visar sin empati här i talarstolen. Men jag kan inte låta bli att undra och fråga: Hur går det ihop om man ser på de budgetreservationer som nu finns från Centern? Hur ska ni kunna få igenom era ståndpunkter och åsikter när Moderaterna vill lägga ned en hel del av den kultur som vi har i budgeten? På vilket sätt tror Gunilla Tjernberg att hon och Kristdemokraterna kan föra sina frågor vidare på ett annat sätt än vad kanske vi lyckas med? Det är trots allt flera olika parter som ska samarbeta, och det är också demokratins grunder att man tar och ger och kommer överens. Alla får inte allt, men man kommer någon vart på vägen.

Herr talman! Det är helt riktigt, tror jag, det som Gunilla Tjernberg har uppfattat om hur man vill satsa på de fria grupperna från Moderaternas sida. Men samtidigt är det ju väldigt intressant att lyfta upp den här frågan, för naturligtvis har vi i majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tagit de första, kanske lite stapplande, stegen. I dag står det här väldigt tydligt, och statsministern nämnde t.o.m. de strukturella kulturfrågorna i sin regeringsförklaring. Det är oerhört viktiga frågor som nu faktiskt äntligen lyfts upp. Det är jag väldigt glad för, och jag hoppas att det kommer att vara samma sak i kulturfrågorna när ni kanske någon gång i framtiden, om det skulle bli så, samregerar med Moderaterna.
Herr talman! Jag bara noterar att Tasso Stafilidis i sitt anförande tog upp att man just när det gäller att se över stödet och stärka de fria teatergruppernas situation inte har lyckats: Det är ett område som vi har försummat - jag citerar innantill. Jag bara konstaterar att det är så. Jag tror att vi framgent kan komma överens i fråga om de fria teatergrupperna, Tasso Stafilidis. Och det går ju väldigt bra att ta gemensamma tag tvärs över både block och partigränser om det är en fråga som är tillräckligt angelägen. Så välkomna in i det arbetet, Vänsterpartiet!

Herr talman! Det är mycket ord här i dag, men väldigt lite musik, sång och dans. "Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik" - ni kanske kan nynna med i den refrängen. Men musik finns ju också med i livets svåra stunder. Ja, när finns det inte musik med i våra liv? Musikindustrin är väldigt stor i Sverige. T.o.m. när man pratar om exportprodukter brukar man säga att vi lanserar väldigt mycket musik ut till världen. Den s.k. musikindustrin är trea, bland de största i världen alltså. Det är ganska fantastiskt. Tänk på Amerika och Japan och de enorma människomassor som de har i förhållande till vårt lilla Sverige! Musiken drar in 4,3 miljarder kronor. Någonstans börjar ett musikintresse att ta form för att sedan utvecklas till någonting som egentligen kan bli hur bra, hur stort, som helst om bara de rätta förutsättningarna finns. Vi får aldrig glömma bort att det stora börjar i det lilla. Herr talman! Även när riksdagen ska ordna fest eller högtider av skilda slag finns det alltid musikinslag med. Det är naturligt. Det skapar en viss atmosfär och ger oss en känsla av tillfredsställelse. Vi kan inte vara utan detta inslag. Kan ni för en stund tänka er tillbaka till riksmötets högtidliga öppnande? Ni har kommit så långt att ni går uppför den gröna fina mattan till tonerna av nyckelharpospel. Cecilia och Kerstin var två unga kvinnor från Tobo folkmusikinstitut som spelade för oss i år. Folkmusikinstitutet i Tobo fortsätter sin verksamhet. Man utvecklas, man förfinar folkmusik och dans i en stor skön förening. För tredje året i följd får man också bidrag från staten. Jag ska be att få citera ur betänkandet på s. 59. "Vid föregående riksmöte noterade utskottet att regeringen ansåg att långsiktiga, kompletterande bidragskällor bör vara ett villkor för statligt stöd till folkmusikinstitutet i Tobo -. Utskottet förutsatte att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av hur institutet utvecklats. Utskottet förväntar sig att en sådan redovisning kommer att föreligga under det kommande året.

Jag undrar: Sitter utskottet och väntar? Varför ställer inte utskottet regeringen till svars? Och hur följer regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet upp tillväxtavtalen ute i länet? Vad är det egentligen ytterligare som fordras? Tobo folkmusikinstitut behöver även i fortsättningen stöd från staten för att man tryggt ska kunna arbeta vidare. Man får stöd, men det är inte öronmärkt, vilket jag vill att det ska vara. Det krävs mycket tid och kraft av eldsjälarna. De är beundransvärda i sitt arbete, och de har lyckats med att blåsa liv i en fin gammal byggnad i ett fint gammalt bruk, och det sjuder av verksamhet nu. Liv föder liv. Det är angeläget att nationen, staten, skjuter till pengar även till folkmusikinstitutet i Tobo och gör det varaktigt. Det är en nationell angelägenhet, eftersom elever kommer från hela landet, från Skellefteå i norr till Staffanstorp i söder. Och i år kommer det även elever och andra från ställen utanför landets gränser. Musik förenar människor. Folkmusikinstitutet arbetar även med att se till att hela Sveriges musikliv samlas till nationella konferenser för att hela tiden utveckla musiklivet inom denna gren. Även instrumentutveckling pågår. Här finns egentligen ytterligare ett intressant område, nämligen den tanke som också har väckts i motioner, att vi i Sveriges riksdag borde kunna unna oss att se till att det finns ett nationalinstrument. Vilket som är lämpligt kan det finnas olika skäl att ha olika åsikter om. Men nog skulle det vara intressant att se vilka som skulle kunna konkurrera med nyckelharpan. Ja, varför utmanar man inte krafterna. Herr talman! Statens anslag har alltså inte räknats upp. De har inte ens följt den allmänna kostnadsutvecklingen. Det är bekymmersamt för institutet. Löner, lokalkostnader, m.m. stannar inte på en given summa, och det går inte att jobba vidare på detta sätt. Jag skulle därför vilja uppmärksamma kulturutskottets ledamöter på detta och önskar att ni inför vårbudgeten har med er tonerna från riksmötets högtidliga öppnande. Låt Cecilia och Kerstin spela för er. Dessa toner borde mana till utveckling. Ni borde ha haft det med även i detta betänkande. Hur är det? Nog skulle utskottet behöva ta med sig Kulturdepartementet och ministern och ta en skön och lärorik studiedag inte långt ifrån Stockholm. Ni kan åka tåg och vara tillbaka till kvällen. En dag på Tobo folkmusikinstitut, beläget i en av Upplands finaste bruksorter, rekommenderas. Och ta sedan hand om verkligheten lite mer och skriv inte på det sätt som har skett i detta betänkande om Tobo folkmusikinstitut.

Herr talman! Jag håller helt med Rigmor Stenmark om att det är glädjande att Tobo folkmusikinstitut nu äntligen har fått ett statligt stöd och att man fr.o.m. detta anslagsår också har fått en egen anslagspost, så att man inte ingår i en allmän pott längre. Men man behöver mer pengar. Vi är helt överens. Och vi kan hjälpas åt att jobba med denna fråga och hålla grytan kokande, tycker jag. Ett steg i taget. Man har fått en egen anslagspost nu. Men detta är bara början. Vi vill ju ha folkmusikinstitut i Östersund, i Växjö och i Visby på Gotland. Rättvik är på gång. Vi har alltså mycket att jobba tillsammans med inom detta område. Jag måste säga att jag redan betraktar nyckelharpan som nationalinstrument. Även om kulturministern inte har korat den som sådan så gör jag redan det. Låt oss hjälpas åt att också mynta det begreppet - nyckelharpan är vårt svenska nationalinstrument.
Herr talman! Det låter sig höras, Ewa Larsson. Jag tycker också att det förpliktar när man sitter med i regeringssamarbetet, att man inte bara åker ut till Tobo och lovar runt och sedan håller tunt. Gör någonting av detta nu också.

Herr talman! Jag ska ta upp frågor som gäller teater, dans och musik. Väldigt många av dessa frågor har redan debatterats. Jag tänkte därför förkorta mitt inlägg och beröra bara några av dessa punkter. Jag börjar med konstnärernas villkor, vilka har debatterats väldigt flitigt i denna kammare. Jag kan med stor glädje konstatera att årets budget innehåller en rejäl satsning på just konstnärerna. Konstnärerna kommer med denna satsning att få bättre sociala förhållanden. De som försörjer sig på skapande verksamhet får möjlighet till en utvecklad och tryggare tillvaro. Detta är ett steg på vägen till avtalsenliga löner och pensioner. Det skapar säkrare sociala situationer och ökar även förutsättningarna för större kreativitet. När man också tar med arbetsmarknadsutskottets intentioner om att upprätta bättre villkor för arbetslösa konstnärer inom arbetslöshetsförsäkringen är detta ett ytterligare steg i rätt riktning mot en tryggare arbetsmarknad inom kulturområdet. En intention är att konstnärerna inte ska tvingas söka jobb som inte har anknytning till deras skapande verksamhet, utan de ska kunna fortsätta att odla sin kreativitet, till gagn för både nyskapande och mångfald. Fortfarande återstår en hel del att göra inom kulturområdet men den ekonomiska situationen ger hopp om en fortsatt god utveckling. De fria grupperna, som debatterats väldigt mycket här både i dag och tidigare, ökar naturligtvis mångfalden inom teater, dans och musik och är av mycket stor vikt för kulturlivet. Frågan om en prioritering av de fria grupperna bör ses över innebärande en satsning på bättre sociala förhållanden för skådespelare och konstnärer. Återigen är det satsningen på de sociala förhållandena som står i fokus. Herr talman! Sedan ska jag säga några ord om Riksteatern. För oss socialdemokrater är Riksteatern av stor vikt för kulturell spridning och mångfald. I en reservation tar moderaterna upp frågan om Riksteatern. De vill att det statliga stödet till Riksteaterns vuxenteaterverksamhet helt ska upphöra, vilket jag tycker är olustigt. I en tid med allt tydligare skillnader mellan stad och land, mellan olika etniska grupper samt mellan rika och fattiga såväl vad gäller pengar, kunskap och makt som vad gäller livskvalitet är Riksteatern mer angelägen än någonsin. Riksteaterns uppgift är att erbjuda medborgare viktiga berättelser och god underhållning och att vara en garant för det fria ordet. Under det senaste året har Riksteatern fattat en rad avgörande beslut som syftar till att teatern ännu bättre ska uppfylla sitt uppdrag. Jag tänker inte gå in på alla förändringar här men det är klart att det handlar om en riksteater i förändring och utveckling. Riksteaterns publik har ökat med 70 % i Stockholmsområdet och med 67 % i övriga landet, vilket säger en hel del om dessa kulturella värden. För oss socialdemokrater är Riksteatern av stor vikt för kulturell spridning. Dessutom känner jag stor glädje över att Riksteatern har börjat samarbeta med den nyinrättade finska teatern i Sverige och också deltar vad gäller produktionskostnaderna. Det betyder att finskspråkiga får möjlighet att se teater på sitt hemspråk. Riksteatern gör mycket värdefulla insatser när det gäller samarbetet med minoriteter. Därför är det märkligt att moderaterna vill minska verksamheten för en sådan här kulturinstitution. I en annan reservation uttrycker moderaterna sin önskan att ompröva Rikskonserters verksamhet i syfte att minska den egna produktionen. Men denna kulturinstitution är ytterligare ett exempel på en verksamhet som vi socialdemokrater anser gör ett värdefullt arbete både för den kulturella tillgängligheten och för mångfalden. Den socialdemokratiska kulturpolitiken går ut på att ge förutsättningar för de kulturella institutionernas utveckling; detta samtidigt som vi satsar på bredden. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, vilket betyder att det blir allt viktigare med ett mångkulturellt utbud. Mångfald och tillgänglighet är A och O för socialdemokratisk kulturpolitik. Vi kommer ständigt att verka för att nya grupper ska nås av olika kulturbudskap. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag skulle med anledning av fördelningen av bidrag till de fria teatergrupperna, som vi har diskuterat under eftermiddagen, vilja fråga hur Paavo Vallius ser på ett faktum som vi i kulturutskottet tvingades uppleva när vi tillsammans studerade budgetpropositionen. Vi hade med en viss glädje kunnat konstatera att de fria teatergrupperna hade tillförts 15 miljoner kronor 1997-1999. När vi uppvaktades av företrädare för Kulturrådet och för skådespelarna själva gav dessa en annan beskrivning av läget. Hur ser Paavo Vallius på möjligheterna att verkligen tillförsäkra de fria teatergrupperna gynnsamma förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete? Jag vill få en kommentar från socialdemokraterna till detta.
Fru talman! Jag har träffat företrädare för de fria teatergrupperna väldigt ofta och fått en bild av deras situation. Jag hade naturligtvis önskat att deras ställning hade stärkts redan i denna budget. Det är precis som Gunilla Tjernberg säger om diskussionen i kulturutskottet om hur de extra pengarna har fördelats. Vi kommer att inför nästkommande år från vår sida i utskottsgruppen att titta på frågan om utökat anslag för de fria teatergrupperna. Inför budgetförhandlingarna med Finansdepartementet kommer vi förhoppningsvis att få en utökad ram. Då måste vi titta på hur den ramen ska delas. Vi prioriterar de fria teatergrupperna högt.

Fru talman! Jag får tacka Paavo Vallius för svaret. Jag har stor förståelse för att det här är ett samtal som socialdemokraterna måste och bör föra med regeringen i budgetarbetet. Samtidigt ser jag det som oerhört viktigt att utskottet i sina majoritetstexter kan ange vad som är viktigt och vad som är väsentligt. Jag uppfattar att vi ska kunna få bra och tydliga skrivningar från utskottets sida när det gäller framför allt de fria teatergrupperna och konstnärernas villkor. Fru talman! Låt mig få fortsätta med att fråga Paavo Vallius om det förslag som vi kristdemokrater har lagt fram om en genomlysning av hur det ser ut kring de fria gruppernas situation. Även pensionsdelen måste komma med i en sådan genomlysning. Bristen på uppräkning är tydlig i dag. Vi vill se en genomlysning och snabbt komma tillbaka till riksdagen och utskottet och presentera en sådan, så att vi får grepp om hur det verkligen ser ut. Hur ser Paavo Vallius och socialdemokraterna på det förslaget?

Fru talman! I raden av "borrande" - för att tala med Åke Gustavsson - moderata talare i denna debatt har jag ansvar för avsnitten om kulturmiljövård och museer samt medier och folkbildning. Jag kommer att behandla dem i tur och ordning. Tiden tillåter inte att jag alltför utförligt uttrycker mitt gillande för några av de initiativ som regeringen presenterar i budgetpropositionen, utan jag inskränker mig till oppositionspolitikerns roll att i första hand tala väl om våra egna förslag. Det moderata budgetförslaget innehåller 25 miljoner kronor mer i bidrag till kulturmiljövård än regeringen och utskottsmajoriteten är beredd att anslå. Det innebär en 10-procentig höjning. Just nu är intresset för kulturmiljövårdande insatser mycket stort även bland enskilda ägare av kulturminnesmärkta byggnader. Dessutom finns det byggprojekt i t.ex. gamla stadskärnor som kräver arkeologiska undersökningar för att kunna förverkligas. Det är då utomordentligt viktigt att det anslag som kan lindra de överkostnader detta innebär är tillräckligt stort för att möta de aktuella behoven. Risken är annars att andra angelägna ändamål under denna anslagspost, t.ex. satsningen på industrisamhällets kulturarv, får stå tillbaka. I sammanhanget vill jag också, även om vi inte i den nu aktuella motionen har lagt fram något förslag i ärendet, uttrycka vår otillfredsställelse över att frågan om Riksantikvarieämbetets ställning ännu inte har fått sin lösning. En stark sektorsmyndighet utan egna betungande utföraruppgifter är nödvändig för att hävda kulturmiljövårdens ställning. Angelägna informations och uppföljningsuppgifter kan bli lidande av den dubbla ansvarsrollen, och stödet till länsstyrelserna på det området kan tvingas stå tillbaka. På många andra områden är denna renodlingsdiskussion aktuell. Jag hoppas att kulturmiljövården inte blir det område där myndighetsorganisationen förblir olöst. Fru talman! Organisationsfrågan är också en länk över till mitt nästa område, nämligen museerna. Även denna gång måste vi konstatera att det inte finns något förslag om en ny struktur på museiområdet. Utskottet konstaterar att "arbete fortfarande pågår inom Regeringskansliet med här aktuella frågor ." Utskottet uttalar sedan att man "förutsätter att det sedan lång tid pågående arbetet bedrivs skyndsamt". Obekräftade rykten gör gällande att det bara några dagar innan budgetpropositionen skulle läggas fram fanns med ett organisationsförslag för museisektorn men att detta drogs tillbaka. Låt oss hoppas att det finns med i nästa budgetproposition och att det kommer att präglas av saklighet och god förankring. I år har uppräkningen av delproblem utökats med de centrala museernas magasinssituation. Moderaterna har i annat sammanhang förordat en utförsäljning av det statliga bolaget Svenska Lagerhus AB, vars hyresnivåer för lagerlokaler enligt uppgift är för höga för att museerna ska ha råd att hyra magasinslokaler hos dem. En privatisering och konkurrensutsättning kan vara en del av lösningen på de problem som nu är aktuella. Följetongen Arbetets museum fortsätter i de moderata kulturmotionerna. Vi anser fortfarande att det inte är en statlig uppgift att innan det övergripande förslaget till museistruktur har lagts fram gå in med stora ekonomiska resurser i en verksamhet där stiftarna så uppenbart inte visar någon uttalad vilja att långsiktigt ta sitt ansvar.

Detta ställningstagande upprepas två gånger på s. 87 i betänkandet. Det är alldeles uppenbart skillnad på initiativtagare och initiativtagare. Heter man LO, ABF, KF och TCO behöver tydligen inte ansvarstagandet vara lika långtgående. Att dessutom, som regeringen gör, blanda bort korten genom att överföra bidraget till Arbetets museum till det anslag som är avsett för sådana museer i stiftelseform vars stadgar fastställts av regeringen är något svårförklarligt. Kulturministern har dessutom på en skriftlig fråga svarat att något regeringsfastställande av stiftelsen Arbetets museums stadgar inte är aktuellt. Inkonsekvensen är bara alltför tydlig. Jag vill också kort beröra en annan aktuell museifråga. Det gäller Lunds universitets historiska museum, LUHM. Universitetet har valt att lägga en del av de besparingar de ålagts av Utbildningsdepartementet på humaniora, bl.a. på arkeologin, vilket har drabbat LUHM. Som ett antal arkeologiprofessorer påpekat i en artikel på DN Debatt den 27 november har Sverige en av världens mest krävande skyddslagar för det arkeologiska kulturarvet. Varje år utförs omfattande arkeologiska undersökningar i landet. Sverige är med all sannolikhet det land som per capita lägger ned mest pengar på detta. Om de beräknade nedskärningarna genomförs kommer det att innebära att den fyndfördelningsprincip som nu gäller för fornfynd för stora delar av Skåne inte kan tillämpas längre. Föremålen ska då överlämnas till Statens historiska museum i Stockholm, som åsamkas kostnader för att ta hand om dem. Det är min förhoppning att alla goda krafter, dit även Riksantikvarieämbetet och Region Skåne kan räknas, kommer att nå fram till en bra lösning. Fornfynd ur Skånes jord kan då ställas till förfogande för forskare och allmänhet inom regionen på en lättillgänglig plats. Moderaterna har i fyra reservationer utvecklat sin syn på budgetpropositionens skrivningar under den nya rubriken Mediepolitik. Vi står självfallet bakom dem alla, men jag kommer för att spara kammarens tid inte att yrka bifall till någon av dem. Fru talman! Regeringen har föreslagit att målet för mediepolitiken ska vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna. Förutom att vi har velat konkretisera målen mångfald, oberoende och tillgänglighet ytterligare vill vi byta ut ordet "stödja" mot "säkerställa". Den semantiska diskussionen engagerade utskottet men slutade med att regeringsförslaget fick majoritet. Vi anser att stödja innebär ett större mått av ingrepp och risk för politisering än säkerställa, som vi tolkar som vaksamhet och beredskap för regelkorrigeringar men utan klåfingrighet i detaljer. I vår andra reservation motsätter vi oss den föreslagna utbyggnaden av det digitala marknätet. Den genomförda första utbyggnadsetappen har ännu inte utvärderats av Digitalkommittén på ett fullvärdigt sätt. Det enda man med säkerhet kan konstatera är att allmänhetens intresse trots marknadsföringsinsatser för tresiffriga miljonbelopp varit svalt. Den aktuella noteringen ligger kring 35 000 mottagarhushåll. Svenska hushåll har i större utsträckning tillgång till digital-TV genom kabel eller satellit. Det pågår en snabb teknisk utveckling som kommer att medföra nya distributionsformer. Telenätet, elnätet, små radiolänkförbindelser, m.m. kommer att kunna överföra digitala signaler med stor bandbredd samtidigt som behovet av sändningsfrekvenser i mobila telefon och datanät ökar. Moderata samlingspartiet delar den uppfattningen. Den bild Miljöpartiet målar upp om ett hotande monopol om inte det digitala marknätet byggs ut med statliga pengar tror jag bygger på en felaktig uppfattning om den nya teknikens möjligheter. Med samma kraft avvisar vi subventionering med statliga medel av dekodrar som det till 70 % statliga företaget Boxer ägnar sig åt. I sin iver att öka attraktionskraften i marknätet har man försökt att binda upp de kommersiella kanalerna i sitt utbud. Enligt propositionen finns det nu tillstånd till 18 kanaler. Jag är inte säker på att alla sänder över hela landet. För att kompensera sig för bortfallet av reklamintäkter har nu Viasat velat ta ut en avgift av dem som tittar på dess sändningar i det digitala marknätet. Det programkort till Boxers dekoderboxar som tillhandahålls mot en kostnad gör detta förfarande möjligt. Nu har Boxer förklarat sig villigt att självt betala för Viasat. Det sker förstås med statliga pengar, som då kan användas av Jan Stenbecks företag. Samtidigt kräver SVT bra betalt för att distribuera sina program via satellit. Det moderata kravet har hela tiden varit att alla oberoende av sändningsteknik ska ha tillgång till SVT:s sändningar. Den tekniska termen för detta i den digitala TV-världen är att SVT ska ligga "framför kortet". Förutom argumentet att man inte ska behöva betala för public service-programmen två gånger, både via TV-avgiften och via dekoderavgiften, tillkommer ett starkt argument som rör det nordiska samarbetet. På detta sätt kommer man nämligen att kunna se de svenska programmen i våra grannländer. I annat fall skulle den möjligheten upphöra när de analoga sändningarna stängs av. Till sist inom detta område motsätter vi oss den föreslagna höjningen av TV-avgiften. Vi anser inte att den nuvarande Public service-beredningen kan avstå från att även utvärdera finansieringsalternativ. En fortsatt avgift på innehav av TV-apparat blir i ljuset av den tekniska utvecklingen alltmer obsolet. Att datoraffärer ska registrera och rapportera köpare av datorer med TV-kort är redan en realitet. Snart kan det komma att krävas att kylskåpsköpare registreras, eftersom deras nya kylskåp också har förmåga att ta emot och visa rörliga bilder. Då är det hög tid att se över finansieringsformerna. I dagens Svenska Dagbladet finns uppgifter som pekar på att skolket från att betala TV-avgiften är större än vad Radiotjänst har räknat med. Det finns ingen anledning att tro att betalningsmoralen skulle öka. Låt den möjlighet till nytänkande som nu finns inför den nya tillståndsperioden resultera i en förutsättningslös analys av finansieringen av public serviceuppdraget. Alltfler röster i medierna har de senaste dagarna höjts för en finansiering över skattsedeln. Jag anser att det finns skäl att lyssna på dessa och värdera de argument som man fört fram. Fru talman! Det har uppstått ett fel, eller rättare: Vi har tänkt fel när det gäller anslaget till folkbildningen. Det skulle väl Lennart Kollmats med sina bingoord kalla för hjärnsläpp. Vi har föreslagit att När man tittar på Folkbildningsrådets preliminära statsbidragsfördelning säger det att studieförbunden kan räkna med att få ca 1 222 miljoner kronor. Då blir det drygt 140 miljoner kvar av det anslaget. Vår besparing behöver alltså inte innebära någon besparing för studieförbunden. Jag vet inte vilka logiska kullerbyttor vi ägnade oss åt när vi skrev motionen. Men de siffror som här och nu redovisas bygger på Folkbildningsrådets beräkningar. Den enda orsak jag kan se är att vi inte uppmärksammade att de särskilda medlen till folkhögskolorna för arbetslösa ingick i totalbeloppet. Fru talman! Med den korrigeringen hoppas jag att en del av de påpekanden som har gjorts kring Moderata samlingspartiets besparingar på studieförbundsområdet i varje fall för ögonblicket kan avblåsas.

Fru talman! Jag ska inte försöka att göra någon poäng av att Moderaterna har tänkt fel. Jag ska i stället göra ett par kommentarer. Det gäller först övergången till digitala marksändningar. Det finns ingen som förnekar behovet av att satsa på det digitala nätet. Det analoga är på väg ut. Då är frågan om vi ska eftersträva att ha en mångfald på det eller inte. Jag föredrar en mångfald. Jan Backman angriper Boxer för dess prispolitik för dekodrarna. Det är tämligen poänglöst om man inte menar att man ska förbjuda ett företag att inom konkurrensreglernas ramar bedriva den prispolitik det anser vara riktig. Det är nu en stor diskussion och mycket turbulens i den här världen, där också Viasat är inblandat. Det andra jag ska säga gäller att man här har försökt måla upp bilden att det är en kraftigt sviktande betalningsmoral när det gäller TV-avgiften. Det stämmer inte. Det är en ökning av antalet betalda TV Det hindrar inte - och det kan Jan Backman mycket väl ha en poäng i - att vi ser att det kan vara problem med det framöver. Det är därför man har beredningen och tittar på frågan. Dessutom har en särskild enmansutredare tillsatts för att titta på en del juridiska aspekter i dessa sammanhang.
Fru talman! Moderaterna vill också se en mångfald i distributionsformerna för digitala TV-program, Åke Gustavsson. Problemet för oss är att vi inte riktigt kan svälja det faktum att det är statliga företag som ger sig in i subventioneringsdansen med pengar som skulle kunna användas på annat sätt i den statliga budgeten. Det åstadkommer något som vi uppfattar som en konkurrenssnedvridning. Vi kan naturligtvis inte förbjuda företagen att ge subventioner. Men det måste ske på samma affärsmässiga villkor som Viasat och Canal Digital har gjort. När det sedan gäller huruvida TV avgiftsbetalningsmoralen ökar eller minskar pekade i varje fall den siffra som jag hade tillgång till via Expressen i går på att det var färre avgiftsbetalare 1999 än vad det var 1995. De siffror som Åke Gustavsson nämnde tidigare i debatten angav att det under år 2000 har skett en ökning. Var den slutar kanske ännu är för tidigt att säga. Men från 1995 till 1999 har det skett en minskning av betalningsmoralen.
Fru talman! Det där senare kanske vi inte ska gräla så mycket om. Jag utgår från att de siffrorna finns tillgängliga på Radiotjänst. Men den information som jag har lämnat tidigare om detta är korrekt i de här avseendena. I min fråga som gäller den nya digitala världen är huvudfrågan huruvida man ska förbjuda ett bolag att bedriva den prispolitik som man anser rimlig på en konkurrensutsatt marknad därför att företaget råkar vara till 70 % statligt ägt och till 30 % privat. Den konkurrens man har att möta är ju bl.a. just Viasat i det här fallet. Jag har inga synpunkter på det, allra helst som det inte handlar om några skattepengar som pumpas in. Det är en del av den verksamhet som finansieras av ägarna till Boxer i det här fallet.
Fru talman! Det är väl just där som striden om påvens skägg står. Kan ett statligt ägt företag driva sin verksamhet med underskott utan att därvid använda statliga pengar? Jag menar att det inte kan det, och Åke Gustavsson menar att det kan.

Fru talman! Beloppet 1 150 miljoner i besparingar i posten 25:1 kan vi naturligtvis inte frånsäga oss. Det finns där. Men det som blir kvar på kontot räcker, som jag tidigare sade, till för de studieförbundsanslag som Folkbildningsrådet preliminärt har tilldelat studieförbunden. Det är det som jag tycker är det väsentliga.

Jag tror inte att folkhögskolorna i längden accepterar och nöjer sig med den andel av anslaget som de har haft hittills. Nu har man ju löst det hela med omfördelning mellan folkhögskolorna, men det kan man inte hålla på med hur länge som helst såvitt jag kan bedöma.

Fru talman! I den tidigare debatten om TV avgifter och skattefinansierad public service var vi ändå - i varje fall de som uttalade sig - ganska överens om att TV-avgiften av människor betraktas som ett slags skatt. Vi har motsvarande förhållande när det gäller egenavgifter på socialförsäkringsområdet, som vad vi än kallar dem för ändå uppfattas som en skatt. Att välta in TV-avgiften i statsbudgeten måste kunna ske utan att det behöver göras på bekostnad av andra viktiga kulturutgifter. Den bild som man upprätthåller av att TV-avgiften på något sätt skulle vara fri från politiskt inflytande när vi, som tidigare har sagts här, dels själva här i riksdagen fastställer avgiftens storlek, dels dessutom fördelar den mellan de tre mottagarna SVT, SR och UR är verkligen en chimär. Det är klart att det finns ett politisk inflytande över hur pengarna i dag tilldelas public service, och våra företrädare i beredningen kommer säkert att under resans gång komma med förslag på hur pengarna ska användas för att stimulera en allsidig och heltäckande public service-verksamhet.
Fru talman! Jan Backman säger att han vill att public service ska stå fri från staten. Men jag förstår inte på vilket sätt public service blir mer fri från staten om den kommer in i våra budgetramar och in i budgeten och även bekostas via skattemedel. Jag tycker att den är mer fri som det är i dag. Det finns också åtgärder som diskuteras i Public serviceberedningen för att göra den ännu mer fri än vad den är i dag. Frågan kvarstår dock. Antingen vill ni radikalt banta väldigt mycket av kulturpolitiken i andra delar - för ska det in under budgettaken så måste ändå något annat utgå - eller så är detta bara en manöver för att på så sätt sälja ut public service. Jan Backman vill kanske på det sättet göra även public service fri och privatisera den.
Fru talman! Vi har ju ett år kvar av det gamla avtalet och de där gällande tillståndsvillkoren. Jag tycker att graden av frihet fastställs just i tillståndsvillkoren. Om beredningen kommer att vara lyhörd för kravet på en fristående public service-verksamhet måste ju det återspeglas i tillståndsvillkoren. Det är ju på samma sätt med regeringens regleringsbrev som åtföljer andra bidrag inom kultursektorn, det må vara till länsmusiken eller till Dramaten. Det är de enda politiska riktlinjer som man ger dessa kulturella verksamheter. Varför skulle det råda andra regler för public service om de också fick sin finansiering och sina villkor fastställda på samma sätt? Det tycker jag är lite svårbegripligt.